Internationellt Herr talman! Senare i debatten kommer herr Hernelius att närmare = Ufvecklings utveckla motiven för moderata samlingspartiets yrkande att det svenska biståndet till Cuba skall avvecklas. Jag skall inte föregripa herr Hernelius, men för att inte herr Hermanssons litet naivt välmenande råd till moderata samlingspartiet skall stå oemotsagt i det här skedet av debatten vill jag slå fast, att vi har FN:s s.k. fattigdomskriterium som måttstock för valet av mottagare av svenskt bistånd. Det är den enda måttstock som är objektiv och ger oss möjlighet att undvika att hamna i politiskt ohållbara situationer. Cuba uppfyller inte fattigdomskriteriets krav som mottagare av bistånd, och därför måste det vara andra motiv som föranlett regeringen att föreslå ett stort och starkt ökande bistånd till Cuba. Vi delar inte regeringens uppfattning. Det har vi sagt ifrån och det står vi fast vid. Beträffande Nordvietnam har vi från moderata samlingspartiet krävt att biståndet till Indokina skall fördelas mellan Nordoch Sydvietnam mera rättvist än för närvarande — nu får Sydvietnam ingenting — och mera med hänsyn till de verkliga behoven än med hänsyn till politiska värderingar. Något krav på att biståndet till Nordvietnam skulle avvecklas har inte framställts av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp. Det vet herr Hermansson, och herr Hermanssons påstående här om motsatsen måste betecknas som ett medvetet försök att vilseleda riksdagen och, via televisionen, hela det svenska folket.

Herr talman! Jag skall lämna vad herr Hermansson i övrigt hade att säga därhän — jag kan inte dela hans uppfattning på alla punkter, för att uttrycka det litet försiktigt — men skulle gärna vilja kommentera hans besked om hur han och hans partigrupp kommer att rösta. Vi tycker givetvis att det är bra att vpk-gruppen kommer att stödja folkpartiets reservationer när det gäller handelspolitik och det mycket viktiga kravet att vi skall föregå med gott exempel i fråga om att avskriva u-ländernas biståndsskulder. Ett av u-ländernas stora problem för närvarande är nämligen att de tvingas betala tillbaka en så stor del av det bistånd de får i form av räntor och amorteringar på tidigare bistånd. Det är utmärkt att vpk-gruppen tänker göra det. Men jag tycker också att den i så fall borde kunna ta steget fullt ut när det gäller reservationen om enprocentsmålet. När herr Hermansson säger att dessa anslags storlek inte kan vara det helt avgörande för en framgångsrik biståndspolitik, innebär det på inget sätt en invändning, såvitt jag kan begripa, mot det resonemang som jag förde i mitt anförande och som vi för i vår reservation.

Detta är grundargument som vi har. Men i den här bilden kommer givetvis också in de egentliga överföringarna av kapital och tekniskt kunnande från rika till fattiga länder. Det är inte så att man från u-ländernas egen sida menar att eftersom handel och allt detta andra som jag nämnde är viktigt, så är det här med anslag inte så viktigt. Man betonar i själva verket att den nuvarande biståndsgivningen via anslag över statsbudgetarna i de rika länderna är mycket otillräcklig. Om vpk nu är överens med oss om att enprocentsmålet skall uppnås, så tycker jag också att man borde rösta på den enda reservation som ställer det kravet.

Herr talman! I vad först gäller moderata samlingspartiets inställning i fråga om biståndet till Cuba är jag naturligtvis klar över att denna inställning på intet sätt är välmenande — såsom herr Turesson ville karakterisera mitt inlägg. Den är varken välmenande från naiv synpunkt eller från något slags medveten synpunkt. Det förslag man ställer här och vill att riksdagen skall rösta för är helt simpelt ett förslag att Sverige skall godkänna och klart acceptera, genom ett uttalande från riksdagen, Förenta staternas bojkottpolitik mot Cuba. Någon annan reell innebörd i moderata samlingspartiets reservation finns inte. Men det var på den punkten jag riktade en liten varning till herr Turesson och hans partikamrater att de inte skulle handla så att de möjligen var ännu mera angelägna än vad husbondens röst själv anger i nuvarande skede när det gäller förhållandet till Cuba. Vad beträffar kravet att helt slopa anslagen till Demokratiska republiken Vietnam påstod herr Turesson att jag sökte vilseleda riksdagen och det svenska folket. Men herr Turesson kan väl inte bestrida vad jag sade i mitt anförande, nämligen att det finns en moderat riksdagsmotion som kräver att detta anslag helt skall utgå. Och jag har ännu inte hört något uttalande om att herr Adolfsson skulle ha lämnat moderata samlingspartiets riksdagsgrupp. Om det har skett i går ber jag om ursäkt, men då bör riksdagen upplysas om detta förhållande. Tills vidare utgår jag från att herr Adolfsson är medlem av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp, och mitt påstående var alltså korrekt. Till herr Ullsten vill jag bara säga att vi är också anhängare av en sammanhållen wu-landspolitik. Men frågan är ju vad som skall vara ingredienserna i denna sammanhållna u-landspolitik — det är detta som den här diskussionen gäller. Och det finns formuleringar i motiveringen för reservationen 1 av folkpartiet om enprocentsmålet som vi inte kan acceptera. Men om folkpartiet vill begränsa sig till att instämma i ett konkret förslag som bara går ut på att riksdagen skall uttala att det statliga anslaget till u-länderna budgetåret 1974/75 i enlighet med tidigare gjorda utfästelser skall ha en omfattning motsvarande 1 procent av bruttonationalprodukten, då finns det möjligheter för en gemensam röstning av våra grupper i denna fråga.

Herr talman! Herr Hermanssons försök att se något samband mellan moderata samlingspartiets inställning till bidraget till Cuba och det förhållandet att Förenta staterna håller på att dra sig ur en bojkott av Cuba är verkligen långsökt. Detta senare har inte alls något med vår inställning till biståndet till Cuba att göra. Det bedömer vi, som jag klart och tydligt har sagt och som vi har sagt så många gånger tidigare i riksdagen, utifrån FN:s fattigdomskriterier. Herr Hermansson säger att det finns en moderat motion, en motion av en moderat riksdagsledmot, som yrkar på att biståndet till Nordvietnam skall avvecklas helt. Men det måste väl herr Hermansson veta, att det är en väldig skillnad mellan enstaka riksdagsledamöters yrkanden i enstaka motioner och en riksdagsgrupps, ett riksdagspartis ställningstagande. Herr Hermansson sade inte i sitt första inlägg att det var en moderat riksdagsmotion, utan herr Hermansson generaliserade och sade att det var moderata samlingspartiet som hade denna inställning. Det lär vi få se i protokollet. Denna moderata ledamots motion har inte stötts av någon ledamot av utrikesutskottet, alltså inte heller av de två moderata ledamöterna där, och herr Hermanssons påstående i det första inlägget vill jag alltså beteckna som klart inkorrekt på ett lindrigt sagt fräckt sätt.

Herr talman! Här upplever vi alltså, att när man talar om vad ledamöter av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp skriver i sina motioner, så uppfattar andra moderata riksdagsmän detta som en fräckhet. Men de delar av svenska folket som inte stöder moderaterna uppfattar det naturligtvis som en ännu större fräckhet och som en utmaning, när en ledamot av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp helt sonika yrkar att hela det svenska biståndet till Nordvietnam skall upphöra. Om moderata samlingspartiet inte delar denna syn, så vore det angeläget att man begagnade tillfället att inför riksdagen och svenska folket klart deklarera detta och ta avstånd från den motion det här gäller av en ärad ledamot av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp. Men den möjligheten finns ju för senare talare från moderata samlingspartiet i denna debatt. Vad jag sade i mitt första anförande kommer att stå i protokollet, som herr Turesson också påpekade, men jag kan här läsa upp det ännu en gång, så får man omedelbart klart för sig vad jag sade. Det står så här i mitt manuskript: ”Eftersom ingen skändlighet tycks vara utesluten när det gäller moderata riksdagsmotioner finns det också när det gäller Nordvietnam ett krav att det svenska biståndet helt skall upphöra.” Såvitt jag kan förstå är detta ett helt korrekt referat av sakförhållandet, nämligen att en moderat riksdagsman har väckt en motion med detta krav. I vad sedan gäller Cuba har herr Turesson nog missförstått mig litet. Jag sade inte att moderata samlingspartiets krav att biståndet till Cuba skall upphöra var föranlett av USA:s försök att nu dra sig ur den ekonomiska blockaden. Tvärtom är det så att den moderata riksdagsmotion som det här gäller — och som är en partimotion — liksom även moderaternas reservation bygger på den föregående inställningen i USA att man skall fortsätta den ekonomiska blockaden. Det är det sammanhanget som finns, inte det som herr Turesson senast ville låta påskina.

Herr talman! Vårt lands biståndssamarbete med andra länder grundas på en önskan att verksamt bidra till skapandet av en fredlig värld. Vetskapen om att världen i dag är uppdelad i en rik och en fattig del är i sig själv inte tillräcklig för att vårt land har inlett ett sådant bistånd. Nej, vi måste gå djupare ner. Det är här inte fråga om välgörenhet från vår sida. Vi vet att sociala skillnader skapar spänningar och konflikter i ett samhälle. De jämlikhetsmål som centern förfäktar grundas på vanliga rättvisekrav, samtidigt som vi menar att en sådan strävan efter jämlikhet och minskade sociala skillnader gör det möjligt att undvika konflikter och spänningar. Jämlikhetsidealet och rättvisa mellan folken, både mellan länderna och mellan landets invånare, är i själva verket förutsättningarna för världsfreden och därmed också den yttersta förutsättningen för att mänskligt liv på vår jord över huvud taget skall vara möjligt. Jag kan inte instämma i de synpunkter som här framförts från moderata samlingspartiet, såvida inte dessa jämlikhetsoch rättvisekrav också läggs till vad herr Turesson deklarerade från moderata samlingspartiet. Den 20 mars i år hade vi här i kammaren en allmän utrikesdebatt, och nu debatterar vi biståndssamarbetet med fattiga länder. Innebär då den uppdelningen att Sverige har två sorters utrikespolitik, en utrikeseller säkerhetspolitik för vårt umgänge med de rika länderna och en biståndspolitik för vårt umgänge med de fattiga länderna? Utan tvivel finns det risk för att det uppfattas så av omvärlden, och än större är risken att det uppfattas så här hemma. Denna uppdelning skapar — eller kanske snarare bibehåller — föreställningen att biståndssamarbete är välgörenhetssidan i den svenska säkerhetspolitiken och att den andra sidan består av diverse åtgärder inom den rika världen för att vårt lands säkerhet inte skall äventyras. Håller vi fast vid denna uppdelning kan det lätt leda till föreställningen att det ena skulle vara viktigare än det andra, dvs. att vår säkerhetspolitik i den rika världen skulle vara viktigare än vår biståndpolitik i den fattiga världen. I det ena fallet skulle det gälla vår egen trygghet, i det andra fallet vara fråga om en litet allmänt humanitärt grundad välgörenhetspolitik. Denna föreställning, om den finns — och jag tror tyvärr att den gör det — måste brytas ned. Det kan ske genom att den svenska säkerhetspolitiken i större utsträckning än vad som nu är fallet ges en hela världen omfattande och väl sammanhållen utformning, där en trovärdig neutralitetspolitik paras med en internationell samarbetspolitik och där vi har en gemensam målsättning för vårt eget lands vidkommande lika väl som vi presenterar våra strävanden i internationellt avseende. På så sätt kan säkerhetspolitiken göras till en reformpolitik. Biståndssamarbetet är en del i en sådan reformpolitik. Delmål i den reformpolitiken kan vi mest spårbart se i biståndspolitiken. Gör vi biståndspolitiken till den reformpolitik den i själva verket är, kan vi vara säkra på att biståndspolitiken får ett överväldigande stöd i vårt eget land. Ett sådant stöd är en nödvändig förutsättning för att biståndspolitiken skall kunna leva vidare och fortsätta att utvecklas, t.ex. i fråga om enprocentsmålet och fortsättningen därutöver. Skall vårt biståndssamarbete verkligen bli den reformpolitik som jag nu talat om krävs det att vi klart anger vad reformerna syftar till. Det räcker inte med att säga att vi strävar efter att bidra till de fattiga ländernas utveckling. Vi måste gå längre och klart ange vad vi menar med utveckling och framför allt presentera en klar uppfattning om vilken utveckling som är eftersträvansvärd. Föreställningen att icke-industrialiserade u-länder så snabbt som möjligt skall förmås efterlikna Västerlandets industristater har i många fall lett till allvarliga missförhållanden. Med ökad kraft har u-länderna på senare år understrukit att industriländernas biståndsinsatser måste anpassas till mottagarlandets egen utvecklingslinje, som direkt är anpassad till landets sociala och ekonomiska förhållanden och traditioner. Det är viktigt att vi i Sverige är lyhörda för den debatten och beredda att anpassa vår biståndsinsats efter förhållandena i varje enskilt mottagarland. I vårt eget land har vi kunnat konstatera att en maximal ekonomisk tillväxt inte nödvändigtvis är liktydig med bästa möjliga levnadsförhållanden för det stora flertalet människor. Detsamma gäller i minst lika hög grad i u-länderna. I många av de u-länder som uppvisar den snabbaste ekonomiska tillväxten kan man samtidigt konstatera att levnadsförhållandena har försämrats för det stora flertalet människor. Vid satsningar i syfte att förbättra de ekonomiska förhållandena i u-länderna får inte utvecklingen på de fördelningspolitiska, sociala och miljömässiga områdena försummas. Den fördelningspolitiska aspekten måste sålunda tillmätas stor betydelse i allt utvecklingssamarbete. Industrialiseringen måste utformas så att den får en maximal sysselsättningseffekt. Satsningar på kapitalintensiva verksamheter bör undvikas. I stället måste tyngdpunkten ligga på småindustri och annan arbetsintensiv industri. Moderniseringen av jordbruket måste ges hög prioritet i svensk biståndspolitik, och den måste utformas så att även småjordbrukare kan tillgodogöra sig utvecklingen samtidigt som arrendatorernas rätt till sitt land och till de vinster moderniseringen kan medföra måste garanteras. De flesta av u-länderna är agrarländer, och därför måste man, om man inte med ett snabbt penndrag skall förändra hela landet, vilket vi måste varna för, ta hänsyn till landets struktur och traditioner. Jordreformer måste ses som ett avgörande led i landsbygdsutvecklingen. Vidare är det viktigt att tillmäta de regionalpolitiska aspekterna ökad betydelse med syfte att såvitt möjligt skapa garantier för att den ekonomiska utvecklingen blir jämnt fördelad över landet. Utvecklingens sociala problem har hittills inte tillräckligt beaktats i svensk biståndspolitik. De folkomflyttningar som utgör ett av huvudproblemen i vårt eget land utgör också ett grundläggande problem i många u-länders utveckling. Detta påvisades med skärpa i en mängd u-länders rapporter till FN:s miljövårdskonferens. Den psykologiska omställning som flyttningen från landsbygd till stad alltid innebär blir extra drastisk i många u-länder, där skillnaden i teknisk utveckling ofta kan anges i århundraden. Den permanenta arbetslösheten förvärrar situationen. De flesta storstäder i Latinamerika, Asien och Afrika har i dag jättelika slumområden, bebodda av arbetslösa eller undersysselsatta människor som ofta nyligen brutit upp från en helt annan och traditionalistisk miljö. Svensk biståndspolitik måste utformas så att dessa svårartade omställningsproblem undviks. Den snabba urbaniseringen måste begränsas och utvecklingen bringas i bättre samklang med de sociala mönster och de traditioner som finns i de nuvarande landsbygdssamhällena. Därför måste utvecklingsinsatserna i än högre utsträckning inriktas på landsbygdsnäringarna. Industrialiseringen är självfallet nödvändig, men den måste ske i decentraliserade former. Vi i centern är inte motståndare till storindustri. Det finns områden där man måste tillgripa storindustrins rationella arbetsformer, men en mycket stor del kan drivas i småindustrins form med lika stor effekt. Det finns en överhängande risk för att den ekonomiska utvecklingen i u-länderna sker till priset av en svårartad miljöförstöring. Redan i dag kan man konstatera att de hårdast exploaterade områdena i många u-länder uppvisar betydligt svårare miljöproblem än vad som är vanligt i de industrialiserade länderna — möjligen beroende på att u-länderna inte i tid har observerat den stora fara som finns i miljöförstöringen. Till det kan dessutom läggas att i-länderna många gånger har resurser att möta de miljöproblem som exempelvis industrialiseringen skapar, medan uländerna ofta saknar sådana möjligheter och — som jag sade tidigare — . inte har insett faran med den. All biståndspolitik måste, för att inte oöverstigliga miljöproblem skall skapas för framtiden, vara inriktad på att samma miljökrav måste ställas på industrier i u-länder som på industrier i det egna landet. Det är en framtidsaspekt som måste beaktas. Jordbruksutvecklingen måste ske under stort ansvarstagande för de ekologiska konsekvenserna, och betydande resurser måste avdelas för att motverka förgiftning av jorden, urlakning och erosion. De flesta u-länder baserar sin ekonomi på råvaruproduktion, och många av dessa råvaror är ändliga. För svensk biståndspolitik måste det vara en väsentlig uppgift att medverka till att inte ekonomiskt tvång förmår u-länderna att tömma sina råvaruresurser och därigenom avhända sig sina resurser för framtiden. Om detta trots allt sker blir resultatet en global råvarubrist. För att bidraga till att underlätta u-ländernas ekonomiska långtidsplanering bör Sverige medverka till att ett system med fasta råvarupriser införs. Vårt bistånd till u-ländernas ekonomiska utveckling måste inriktas på att skapa resurser för ett ökat ekonomiskt oberoende för dessa gentemot i-länderna. För att uppnå detta krävs att vi i internationella organ bl.a. arbetar för att åstadkomma lättnader i handelsutbytet med tullpreferenser och exportstöd, och att vårt bistånd också bidrar till att skapa möjligheter för u-länderna att förädla sina egna råvaror. Industriprojekt som helt eller delvis baseras på import av komponenter från i-länderna bör undvikas liksom också satsningar på en industriproduktion med ensidig exportinriktning på i-länderna. Sker de svenska satsningarna efter dessa linjer skapas förutsättningar för att u-ländernas procentuella andel av världshandeln stiger, vilket är av utomordentlig betydelse för deras inre utveckling. Den nuvarande trenden innebär ständigt minskad andel av världshandeln, och den måste bringas att upphöra. Herr talman! När en fråga håller på att utredas är det självklart att ställningstaganden i många avseenden som berör utredningens arbete uppskjuts till dess den slutfört sitt uppdrag. Biståndsutredningen är i arbete, och därför har utskottet i en del fall avböjt att ta definitiv ställning förrän utredningen slutfört sitt arbete. Det hindrar emellertid inte att utrikesutskottet i en rad fall både gett anvisningar för utredningen och i skrivelser till Kungl. Maj:t gett till känna riksdagens mening. Förra året avläts skrivelse till Kungl. Maj:t endast i ett fall, medan det i år avlåtits fyra kungaskrivelser. Centern har inte någon reservation till utrikesutskottets betänkande, och det är självklart att det är resultatet av åtskilliga kompromisser som har gjorts vid utskottets behandling av ärendet. Det är nu att hoppas att både Kungl. Maj:t och utredningen nogsamt beaktar vad som skrivits. I annat fall kan det bli svårare att komma överens i utskottet nästa år.

Det gäller således för både Kungl. Maj:t och SIDA att nogsamt studera vad utskottet skrivit, eftersom denna skrivning innebär lika mycket riktlinjer för arbetet som vad Kungl. Maj:t har föreslagit. I årets betänkande har också mycket större vikt fästs vid de många yrkanden som framställts i motionerna, i det att utskottet inte avstyrkt dem utan föreslagit att de skall anses besvarade med vad utskottet skrivit. Av alla de punkter som är framförda i centerns motion har ingen avstyrkts, utan de har besvarats med olika skrivningsformer. Därmed har utskottet kunnat nå enighet — mellan de två största partierna, i varje fall — i dessa avseenden. I den första kontroversiella frågan, nämligen frågan om på vilket sätt enprocentsmålet skall uppnås, har regeringen ännu inte tagit ställning. Centern avvaktar därför regeringens förslag på den punkten. Det kommer väl också i framtiden att bli diskussion om hur stora belopp Sverige skall ge i u-hjälp, och man får hoppas att socialdemokraterna i fortsättningen kommer att visa större solidaritet med nödlidande människor i andra länder än som varit fallit tidigare. Hade regeringen följt riksdagens anvisningar om en jämnare höjning av bidraget, hade vi inte befunnit oss i dagens besvärliga situation, med olika meningar om hur enprocentsmålet skall uppnås, och vi hade dessutom kunnat ge större bidrag till u-länderna, om vi hade följt förslaget om den jämna utveckling som riksdagen har rekommenderat. Debatten om enprocentsmålet har måhända från en del synpunkter ändå varit värdefull. Lika fullt tror jag att vi nu kan säga att en så ensidig debatt som den som i flera år har förts om detta mål inte alltid gagnat sakfrågan. Det har varit en inåtvänd debatt. Vi har sysslat med procent och tiondelar av procent, diskuterat om den ena eller andra åtgärden skulle betraktas som biståndspolitik etc. Vi har fört en debatt som inte gällt själva kärnpunkten: Vilket innehåll skall vårt biståndssamarbete ha? Detta måste ju vara det väsentliga. Det bör nu vara tid att återföra debatten till de frågorna! När den biståndspolitiska utredningen presenterat sina resultat hoppas jag att en sådan debatt skall kunna drivas fram. Beträffande fortsättningen av Sveriges bidrag utöver enprocentsmålet — herr Ullsten nämnde den saken — kan observeras att utskottet har skrivit: ”Utskottet delar uppfattningen att Sveriges insatser i utvecklingssamarbetet även i framtiden bör öka i takt med vårt lands ekonomiska möjligheter.” Detta måste väl tydas så, att vi icke har stoppat enprocentsmålet utan att vi skall överväga att fortsätta i riktning mot detta mål. En annan kontroversiell fråga har varit ländervalet för vårt biståndssamarbete. Från centerns sida har vi ingenting emot att man väljer s.k. progressiva länder, men vi vill för vår del under inga omständigheter likställa s.k. progressiva länder med kommunistiska länder, vilket vissa grupper gör. Vår tolkning av ett progressivt land är att landets styrelse skall ha en ärlig och äkta ambition att i sin allmänna politik sträva efter att hjälpa de sämst ställda i samhället. Den skall ha viljan till det. Kan vi i vårt biståndssamarbete hjälpa fram en sådan utveckling, är det av godo, lika väl som en demokratisk utveckling i landet; något som vi aldrig bör ge avkall på. När vi har överläggningar med dessa länder — som i många fall är järnhårda diktaturer — skall Sverige framhålla att vi icke accepterar diktatoriskt styrelseskick utan att vår strävan, både i vårt eget land och i andra länder, är att folket verkligen skall få bestämma hurdan utvecklingen skall bli i landet. Jag tror att det är olyckligt att försöka göra skillnader mellan s.k. progressiva länder och fattiga länder. Det finns tillräckligt med fattiga länder, vilkas politiska ledning uppfyller våra krav på progressivitet. Men jag skulle hellre vilja byta ut ordet progressiv mot ordet förtroende. För att ett biståndssamarbete skall kunna bli fruktbart måste samarbetsparterna ha förtroende för varandra och för varandras vilja och förmåga att bidra till en viss utveckling. Finns ett sådant förtroende är det heller inga svårigheter att presentera resultaten av vår biståndspolitik utan att vi därigenom gör oss skyldiga till någon otillbörlig inblandning i andra länders inre angelägenheter. Över huvud taget tror jag att debatten om det svenska biståndet skulle vinna på om frågan om ländervalet fick en lägre dimension än vad den har i dag. Behoven världen över är tillräckligt stora för att vi här i landet i stor enighet bör kunna komma fram till lämpliga samarbetspartner i biståndssammanhang — om man inte som herr Hermansson skall bedriva en fanatisk ideologisk kamp också i det avseendet. FN har gjort upp en lista över de minst utvecklade länderna i världen. Dessa länder får 28 procent av det svenska biståndet. Detta innebär emellertid inte att de andra 72 procenten är bortkastade eller ges till länder som inte är värdiga; behovet i dessa länder är sett från industri ländernas synpunkt nästan lika stort som i de fattigaste staterna. I årets utskottsbetänkande har också framhållits att över 70 procent av det bilaterala svenska biståndet inriktar sig på mycket fattiga länder. De synpunkter i denna fråga som framförts av statssekreteraren Inga Thorsson, som kommer att tala senare i debatten, är i högsta grad beaktansvärda. Hjälpen bör gå till befolkningen i de fattigaste länderna, där man vill arbeta för en utveckling som leder till social och ekonomisk utjämning. Det hindrar emellertid inte att Sverige i speciella fall kan ge hjälp till länder som inte hör till de fattigaste. Som en konsekvens av dessa principer följer också att Sverige givetvis kan upphöra med hjälp till länder som eventuellt har kommit så långt att deras ställning har förbättrats. Herr talman! Jag vill göra ytterligare några konstateranden. Vi har inte gått emot förslaget att vi skall hjälpa Nordvietnam genom att genomföra det stora skogsindustriprojektet. Men regeringen bör nog vara aktsam. Först och främst erfordras ordentlig upplysning. Svenska folket får ofta den uppfattningen att vi ger stora summor till Nordvietnams återuppbyggnad efter kriget. Men det är att observera att den dominerande delen av biståndet inte går till återuppbyggnad utan till ett helt nytt projekt. Det är inte fråga om att skicka småhus, bygga vägar och sådant utan att försöka bygga ett stort företag i Nordvietnam, en integrerad massaoch pappersfabrik med en beräknad produktionskapacitet på ca 50 000 ton skrivoch tryckpapper. Nu är man ganska skeptisk till detta projekt, och jag vill lägga regeringen på hjärtat att överväga det noga. Först och främst gäller det storleken på denna fabrik. Jag sade tidigare att det i vissa fall är nödvändigt med storindustrier. Jag kan nämna att vid en av de senaste fabrikerna som byggdes i Sverige, Väröbruk, blir årstillverkningen 300 000 ton när den kommer i gång på allvar. Det har bara under intrimningsperioden tillverkats 270 000 ton sulfatmassa. De finska industrierna räknar sällan med att bygga en industri av detta slag med en kapacitet av mindre än 200 000 ton. Vi har i Sverige lagt ned åtskilliga massaindustrier i 30 000 tons klassen därför att de inte bär sig. Nu kan man ju säga att ett land som Nordvietnam med en järnhård kommunistdiktatur kan strunta i priserna och säga att köparna får betala vad det kostar. Men det är ingen anledning för Sverige att uppmuntra en ineffektiv produktion. Jag har med detta velat uppmana regeringen att nogsamt studera dessa förhållanden. Man bör också beakta råvarutillgången. Kommer den råvara som finns att räcka? Det talas om skogsodling. Javisst, men skogen växer inte så snabbt att man om några år kan ta den i bruk. Det tar ganska lång tid innan man kan göra det, och då står man där med industrin. Man har heller inte tagit reda på de sociala förhållandena. Vem äger jorden och vem har sin utkomst från dessa områden? Utan att gå emot projektet har jag velat lägga regeringen på minnet att beakta alla faktorer noga, när vi skall offra kanske 600 miljoner kronor på detta projekt. Det står också i betänkandet: ”Förprojekteringen av insatsen beräknas vara genomförd inom kort, varefter slutgiltigt ställningstagande till genomförandet bör göras.” När vi gör det ställnings tagandet får vi verkligen ha alla uppgifter på bordet, annars kan det bli ett riskabelt företag. Vissa saker som jag anser vara viktiga blir genomförda med det beslut som i dag kommer att fattas. FNLA kommer liksom de andra befrielseorganisationerna att få bidrag. I fråga om flyktingberedningen, där vi vill ha ett parlamentariskt inslag, har utskottet gjort en kompromisskrivning som jag hoppas att Kungl. Maj:t beaktar. Utskottet skriver: ”Detta motiverar att Kungl. Maj:t överväger åtgärder för att ge flyktingberedningen ett parlamentariskt inslag. Vad utskottet nu anfört bör ges Kungl. Maj:t till känna.” Vår mening är att vi vill ha ett direkt parlamentariskt inflytande. Om Kungl. Maj:t inte överväger detta, blir det givetvis nya motioner och nya överläggningar, som vi hoppas i så fall leder till resultat. I fråga om SIDA:s deltagande i beredningsansvaret har utskottet gjort en lång skrivning där det starkt understrykes att SIDA skall delta i beredningsansvaret. Jag hoppas verkligen att det kommer att beaktas från Kungl. Maj:ts sida. Därmed, herr talman, har jag berört några av de saker som vi inom centern anser vara viktiga. Jag har talat om vårt biståndssamarbete med andra länder som en stor och viktig reformpolitik. Jag tror inte jag behöver gå in på hur angelägen en sådan reformpolitik är — det har redan framhållits många gånger. Låt mig avslutningsvis bara säga, att vad det gäller är att åstadkomma jämlikhet och rättvisa för världens länder och folk. Finns det för mänskligheten något mera angeläget? Jag tror inte det. Vi här i Sverige har kunskaper om de förhållanden som råder, och vi har medel att ta oss an problemen.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

Herr talman! När man sitter och lyssnar till inläggen i denna debatt fäster man sig naturligtvis vid uppräkningen av de problem som u-länderna har, problem som är enorma. Jag har ingen anledning att i det avseendet polemisera mot hittillsvarande talare. Men samtidigt kan man i anförandena lägga märke till en optimism — att problemen i de fattiga länderna skall kunna klaras. Det man kanske främst lägger märke till är just den optimism som kommer fram i samtliga anföranden. Men finns det anledning till den optimismen? Problemen i u-hjälpssammanhang är nästan oöverstigliga. Inte minst herr Ullsten var inne på de enorma svårigheter som vi har runt om i världen. Låt oss ta bara en sak som har berörts här av någon talare, nämligen befolkningsutvecklingen. Det är inte så väldigt länge sedan — jag minns det mycket väl; det var i början av 1960-talet — som vi hade en befolkning i världen på ungefär 2,5 miljarder. Vi oroade oss då för befolkningsutvecklingen, eftersom vi var medvetna om att befolkningen skulle komma att växa. I dag har vi en betydligt snabbare befolkningstillväxt än vi då hade, och befolkningen i dag uppgår till låt mig säga 4 miljarder. Men i dag diskuterar vi den tidpunkt då världens befolkning uppgår till i runt tal 7 miljarder, och där kommer vi att befinna oss omkring sekelskiftet. Om man till detta lägger de bekymmer, som inte minst u-länderna fått genom de ökade oljepriserna, frågar man sig, om det mot en sådan bakgrund finns anledning att vara optimist. Som jag tolkat anförandena finns det anledning att ifrågasätta, om man verkligen tror på möjligheten att i-länderna skall kunna hjälpa u-länderna att klara sina bekymmer. Själv vågar jag inte sträcka mig så långt att jag tror på att vi skall kunna förändra situationen i u-länderna och världen i övrigt så mycket, att vi skall kunna klara hela denna problematik. Herr Ullsten sade att u-ländernas ekvation inte går ihop såvida de rika länderna inte är beredda att hjälpa till. Detta är ett direkt citat från herr Ullstens anförande. I detta uttryck ligger en mycket utpräglad optimism. Men jag ifrågasätter just om det skall vara möjligt att få ekvationen att gå ihop, även om i-länderna är beredda att hjälpa till. Hurdan är situationen i dag? Ökar i-länderna sin hjälp till den fattiga delen av världen? Nej, det är det som inte sker! I stället har de stora länderna nu en tendens att minska sina bidrag till u-ländernas fromma. Sverige hör till undantagen: vi har icke minskat våra bidrag utan ökat dem, även om vi hittills inte har klarat enprocentsmålet. Jag tror inte att det är möjligt att för framtiden bygga på att de stora industriländerna skall vara beredda att gå in med större insatser än som för närvarande sker. Herr Ullsten nämnde i sitt anförande de behov som finns i Indien. Han sade att indiska regeringen i samarbete med Världsbanken hade räknat ut att landet under detta år skulle behöva bistånd på 52 miljarder kronor för att behålla oförändrad standard. Varifrån skall denna hjälp tas, om i-länderna inte är beredda att göra helt annorlunda insatser än de hittills har gjort? I fråga om enprocentsmålet använde herr Ullsten uttrycket att vi gjort oss skyldiga till ett svek. Jag tycker nog att detta uttryck är tämligen starkt.

Om vi från svensk sida vill göra andra insatser än dem vi för närvarande gör, ja då måste vi också allvarligt överväga en omläggning av vår inrikespolitik. Då kan vi inte genomföra de mycket kostnadskrävande reformer som vi vill och kommer att genomföra. Jag har ännu inte mött någon som sagt att vi måste företa en sådan omvärdering för att få mer medel till förfogande för u-hjälp. Vi kommer aldrig ifrån att u-hjälpens storlek delvis är beroende av vad vi vill göra för vårt eget folk.

Jag skall inte försöka göra någon uppräkning av alla de stora projekt som vi nu vill genomföra, men flera av dessa projekt kostar mer än 1 miljard kronor för att realiseras. Jag har inte under debatten hört någon säga: Låt oss skjuta på eller ge upp dessa reformer för att kunna lämna mer pengar i u-hjälp. Jag tror inte heller det är möjligt att begära att sådana yrkanden eller krav skall ställas i debatten. Förmodligen är situationen densamma i övriga i-länder, att så många projekt inom det egna landet pockar på en lösning att u-hjälpsproblematiken inte får det utrymme i debatten och i besluten som den egentligen skulle behöva få. Jag kan inte hjälpa att jag ser mörkare på utvecklingen än de föregående talarna. Man kan bara tänka på befolkningsutvecklingen och ställa de krav på hjälp som kommer att aktualiseras i relation till vad i-länderna är beredda att prestera eller har möjligheter att prestera. Den utveckling som vi därvidlag går till mötes är i högsta grad skrämmande. Vår insats i fråga om u-hjälp är av naturliga skäl tämligen liten. Ändå tror jag att vi i debatten här i landet ibland har en benägenhet att överdriva vår egen betydelse och kanske även våra egna insatser. Sverige kan i dessa sammanhang göra ganska litet. Det vi gör väcker heller inte så stor uppmärksamhet internationellt som många tror. Vi har hittills gjort i huvudsak vad som från svensk synpunkt varit möjligt. Jag vet inte om det är möjligt att radikalt förändra situationen på det sättet att vi lyfter upp u-hjälpen inte till 1 procent utan till det dubbla, 2 procent. Även om vi kommer upp till 2 procent i u-hjälpsanslag är vi helt klara över att en sådan hjälpinsats bara fyller en ytterst liten del av det behov som finns. De tidigare talarna här i kammaren har behandlat olika saker i utrikesutskottets betänkande.

Jag skall därför inte ägna mig åt dessa saker, i varje fall inte i detta anförande. Jag har fäst mig vid att man i två anföranden har berört Vietnam och den hjälp som Sverige planerar att ge till Vietnam i fråga om sjukhusbyggande och industribyggande. Herr Turesson, som höll dagens första anförande, berörde detta och herr förste vice talmannen Bengtson var inne på samma sak. Herr Turesson underströk mycket starkt de enorma risker som är förenade med ett industriprojekt av detta slag. Det förvånar mig att herr Turesson tycks tro att man skulle ha kunnat genomföra ett sådant projekt utan risker. Jag vill klart säga att det finns inga möjligheter att bygga ens ett litet pappersbruk med en kapacitet på 50 000 ton utan att det är förenat med risker; det skulle vara fallet även här hos oss. Jag kan nog utan att göra mig skyldig till någon överdrift påstå att när det gäller investeringar i papper och massa i det här landet så har ännu ingen industri byggts utan att det varit risker förenade med byggandet, igångsättandet osv. Det kommer det naturligtvis att vara även i Vietnam. Det är angeläget för SIDA, som nu skall genomföra detta projekt, att försöka begränsa risktagandet så mycket som möjligt. Man kommer dock aldrig ifrån vissa risker som kan få ekonomiska konsekvenser. Men så skulle det som sagt också vara om man byggde motsvarande industri här i landet, och det är även något av äventyr som svenska företag hittills varit ute i då det gäller internationella investeringar inom skogsindustrin. I Canada t.ex. har stora svenska företag årligen förlorat flera tiotal miljoner utan att lyckas få verksamheten på fötter. Men jag tror inte att det kommer att upprepas i Vietnam. Hos SIDA är man medveten om att detta industriprojekt kommer att bli föremål för sådan observation att man säkert skall göra allt vad som står i mänsklig makt för att genomföra projektet på ett sätt som inte behöver föranleda någon nedgörande kritik. Varför har man från svensk sida valt att i Vietnam satsa på ett pappersbruk? Herr Bengtson sade nyss att det inte var fråga om någon återuppbyggnad i vanlig mening utan om ett helt nytt industribygge. Det måste vara ett missförstånd från herr Bengtsons sida att Vietnamhjälp — oavsett om hjälpen avser sjukhus eller pappersbruk — bara skall ha med återuppbyggnad att göra och helt utesluta nyskapande. Det är inte på det sättet.

Med andra ord: Det är u-landet självt som skall bestämma på vilket sätt det vill utnyttja den svenska hjälpinsatsen. Vi skall icke föreskriva och bestämma för u-landet vad det skall göra, vilka slags industrier och företag som landet skall satsa på. I Vietnam har man känt ett starkt behov av en industri av det här slaget, och vietnameserna har önskat att Sverige skulle göra en sådan här insats. Alltså har vi satsat på detta. Man kan inte jämföra en industri i Vietnam med motsvarande industri här hemma. Den tiden är för länge sedan förbi då vi i vårt land byggde en skogsindustri med så låg kapacitet som 50 000 ton. I dag görs dessa anläggningar betydligt större.

Jag har velat säga detta därför att Vietnamindustrin — om jag får kalla den så — vid utskottsbehandlingen tagit rätt mycket utrymme. Det är en stor insats som Sverige gör. Det har sagts här i något inlägg att det rör sig om 500 miljoner kronor. Vi vet inte riktigt hur stor insats som blir nödvändig innan projektet är genomfört helt och hållet. Det är mycket möjligt att 500 miljoner inte räcker till, utan att vi kommer att få räkna med 600 miljoner eller kanske något mer. Det är inte enbart fråga om uppförandet av en industribyggnad, för jämsides med att en industri skapas sker ett samhällsbyggande innefattande bostäder och annat, vilket också det är kostnadskrävande. Men om vi framgångsrikt kan genomföra denna insats, har vi verkligen anledning att känna tillfredsställelse. Jag har velat göra denna kommentar till pappersbruket i Vietnam. Jag har även något berört det riskabla med insatser av detta slag. Vi får i vår kommande verksamhet på u-hjälpsområdet självklart räkna med att gå in i flera både stora och riskfyllda projekt. Jag tror inte att det är möjligt för oss att sprida ut vår u-hjälp i alltför många småposter här och var i olika u-länder, utan vi måste nog i vissa fall — kanske oftare än vi hittills gjort — gå in i större projekt. Vietnam är det ekonomiskt största projekt som Sverige hittills i sin u-hjälp har engagerat sig i. Därför är det så mycket mer berättigat att det genomförs på ett tillfredsställande sätt. I de anföranden som hållits har utskottsbetänkandets delar på olika sätt behandlats. Senast gjorde herr förste vice talmannen Bengtson en kommentar till planeringsansvaret. Utan tvivel har detta i utskottsbehandlingen varit en ganska viktig fråga. Motioner föreligger om att planeringsansvaret i högre grad än hittills skall läggas på SIDA, inte bara för vår bilaterala hjälp utan även för vår multilaterala hjälp.

Jag vill understryka att samtliga ledamöter i utskottet fäster mycket stort avseende vid att man gör allt som är möjligt för att undvika att meningsmotsättningar uppstår. Jag tror att man också är på väg att skapa ett ganska gott förhållande. Jag vet att den nya u-landsministern har lagt vikt vid att få till stånd ett samarbete, som vi hoppas alltmer skall bli verklighet. Herr Ullsten berörde även varubiståndet. Jag vill klart säga att det inte föreligger någon reservation när det gäller varubiståndet. Utskottet har skrivit ihop sig, och vi har på den punkten ett enhälligt yrkande. Men jag skulle nog ändå vilja säga några få ord om varubiståndet, därför att det ofta är en anledning till missförstånd. Även om så inte är fallet bland utskottets och kanske inte heller bland riksdagens ledamöter, kan det ändå skapa vissa missförstånd i den offentliga debatten om vår u-hjälp. Man framhåller att varubiståndet är ett bundet bistånd. Jag har ännu inte mött någon som riktigt har klarat ut vad bundenheten består i. Inte heller herr Ullsten gjorde det i sitt anförande. Det är inte så lätt att göra det med den, låt mig kalla det generositet, som visas från svensk sida då det gäller varubiståndet. Sverige försöker visst inte pressa på u-länderna svenska produkter, utan u-länderna har och skall ha en mycket stor frihet att välja de produkter som vi kan erbjuda.

Då det gäller vårt varubistånd har u-länderna i hög grad möjlighet att själva bestämma om de vill köpa svenska produkter. Trots denna frihet, som beträffande vårt varubistånd är mer utpräglad än i fråga om andra länders varubistånd, har varubiståndet ökat till siffror som är långt större än man från början trodde. Om Sverige i år kan prestera ett varubistånd på omkring 200 miljoner kronor, är det självklart en utomordentligt fin siffra. Jag tror att man i fråga om varubiståndet skall vara så realistisk att man ser det i visst samband med de bekymmer och problem som vi själva har, inte för dagen men när konjunkturen på nytt viker och vi får svårigheter med vår egen sysselsättning. Men inte ens då pressas u-länderna till att köpa svenska produkter utan har fortfarande en stor rörelsefrihet. Avsikten är nu att departementet skall tillsätta en utredning, som skall ha till uppgift att på den svenska marknaden stimulera köp av produkter från u-länderna. U-länderna har, som framhållits i inläggen hittills i dag, svårigheter att sälja sina produkter till i-länderna, däribland till Sverige. Det nya organ som nu avses komma till skall ha till uppgift att undersöka och stimulera u-landsexporten till Sverige. Det är säkert nödvändigt och önskvärt, om vi vill hjälpa u-länderna. Det är nämligen inte bara fråga om att ge u-länderna en hjälp av ekonomisk innebörd, utan vi bör även försöka hjälpa dem att bl.a. till oss sälja de varor som de tillverkar. Den kommentaren vill jag göra till frågan om varubistånd. Förmodligen kommer utvecklingen att bli den att varubiståndet i vår u-hjälp växer successivt såsom skett hittills. Jag tror att jag skall stanna där med mina kommentarer till de anföranden som hållits hittills och räknar med att andra talesmän för utskottet skall kommentera andra delar. Jag har med detta velat presentera utskottets betänkande, som den här gången — jag vill understryka det, om ingen tänker på det — innehåller färre reservationer än som brukar vara vanligt. Vi har faktiskt denna gång haft mindre motsättningar vid behandlingen än vi haft tidigare. När vi stod i den här situationen förra våren fanns det, tror jag, omkring 25 reservationer till betänkandet. Även nu finns det reservationer, men antalet begränsar sig till 15. Vid utskottsbehandlingen har samtliga ledamöter visat en vilja och ett intresse att komma fram till avväganden som skulle vara så goda som möjligt från u-ländernas synpunkt. Som ordförande i utskottet är jag mycket tillfredsställd med detta.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

Herr talman! Något som herr Arne Geijer i Stockholm sade mot slutet av sitt anförande tycker jag var intressant. Han kommenterade mina synpunkter på bundet bistånd med att säga att varubistånd innebär inte att mottagaren är bunden till inköp i Sverige. Det är en upplysning av stort intresse. Om det förhåller sig på det sättet, så är det en nyhet, i varje fall något som inte jag känt till tidigare. Om denna min tolkning av vad herr Geijer sade är riktig, så tycker jag att det vore intressant att få den bekräftad. Förhåller det sig inte på det sättet, så är det klart att varubistånd är en form av bundet bistånd, även om det finns andra former av bindningar som är mera besvärande för u-länderna än just denna typ — typer av bundenhet som Sverige dess bättre inte tillämpar. Herr Geijer sade att han var pessimist, och han tyckte att jag varit optimist — uppenbarligen litet för mycket av optimist. Låt mig då säga att i en mening är också jag pessimist. Jag tror nämligen inte alls att u-ländernas problemen är lätta att lösa. Men i en annan mening är jag optimist, möjligen då till skillnad från herr Geijer, nämligen så till vida att jag menar att vi, även om vi ser problemen torna upp sig, fördenskull inte kan slänga yxan i sjön och ge upp våra ansträngningar att hjälpa de fattiga folken. Här finns gigantiska problem, inte minst befolkningsökningen, ett område där det är svårt att se några framsteg. Ett annat bekymmer är de rika ländernas ovilja att acceptera de åtgärder de skulle kunna vidta för att hjälpa de fattiga länderna. Vidare inträffar naturkatastrofer av den typ som man just nu upplever i Asien och Afrika. De effekter som förändringar i världsekonomin har inneburit för u-länderna utgör ytterligare ett problem, osv. Men om vi alltså är optimister i den meningen att vi inte ger upp, måste det vara vårt ansvar att försöka ta itu med de här problemen så mycket som möjligt. Då är det ju litet fatalt att herr Geijer tycktes framställa saken som om det låg på de späda svenska skuldrorna att lösa alla de här problemen. Vad det handlar om i den här debatten är ju bara att vi skall vara beredda att ta vårt ansvar. Vad det mera konkret handlar om den här gången är att se till att de löften som vi har givit här i riksdagen och i internationella sammanhang skall uppfyllas. Då kan vi inte föra de litet övergivna resonemang som herr Geijer gör och fråga vad vi skall ge avkall på i övrigt. Därmed har man ju sagt att löftet inte var allvarligt menat. Var det allvarligt menat, har det självklart ålegat regeringen att planera sin budget på det sättet att löftet kan infrias. Viktigare än anslagens totala storlek är kanske Sveriges roll med avseende på den politiska effekten, de konsekvenser vårt handlande kan få för andra rika länders sätt att agera.

Herr talman! När herr Arne Geijer i Stockholm talade om de som han sade enorma risker som är förenade med det stora industriprojektet i Nordvietnam, menade han också att jag tycktes tro att man kan genomföra ett sådant projekt utan risker. Jag är litet förvånad över att herr Geijer, som är så saklig i sina anföranden och så observant då det gäller vad vi andra säger både i utskott och här, inte har observerat att jag såväl i utskottsdebatten som i mitt huvudanförande här i dag har talat just om de mycket stora riskerna. Jag har talat om att de är större än vid motsvarande investering i vårt land på grund av de särpräglade förhållanden som råder i Nordvietnam. Jag har också refererat till de dåliga erfarenheter som svenska företag i branschen har av investeringar i motsvarande anläggningar i t.ex. Canada. Jag har alltså precis samma uppfattning som herr Geijer om detta projekts stora risker, men liksom herr Geijer anser jag det angeläget att om nu projektet skall komma till stånd man gör allt vad som är möjligt för att eliminera riskerna. Det sade jag också i mitt första anförande. Jag sade vidare att jag tror på att SIDA har goda och mycket högt ställda ambitioner i det avseendet, och jag hoppas verkligen att SIDA, om nu projektet kommer till stånd, skall lyckas genomföra det på ett hedersamt sätt. Jag är nämligen övertygad om att ett misslyckande skulle vara väldigt olämpligt med hänsyn till den svenska biståndspolitikens anseende. Det skulle skada den svenska biståndspolitiken för oöverskådlig tid framåt. Enligt beräkningarna är investeringskostnaden i 1973 års penningvärde 670 miljoner kronor. Av det beloppet skall Sverige svara för 600 miljoner — inte 500 miljoner. Med denna enorma investeringskostnad, som är fyra å fem gånger större än motsvarande kostnad för ett projekt i vårt land, kommer det papper som produceras att bli mycket dyrt. Det blir så dyrt att man kan förstå att det finns de som ifrågasätter, om inte svenska biståndspengar bör användas på ett sätt som ger större utbyte än de gör i det här projektet.

Herr talman! Det gäller att skapa förtroende för svensk u-hjälp i mottagarländerna, i andra länder som med uppmärksamhet följer våra förehavanden och inom. vårt eget land. Det var detta jag ville lägga regeringen på hjärtat att tänka på i samband med uppförandet av den integrerade massaoch pappersfabriken i Nordvietnam. Herr Arne Geijer i Stockholm sade att det alltid finns risker vid investeringar och att det skulle vara förenat med risker att bygga en sådan anläggning också här i Sverige. Ja, herr Geijer, jag är övertygad om att det inte finns någon företagare i Sverige som skulle bygga en massaoch pappersfabrik i den storleken. Det är ingen som kar. tänka sig att göra det. Jag har visat på en sulfatfabrik, som räknar med kapaciteten 300 000 ton. Att bygga en fabrik för framställning av både massa och papper med en kapacitet på 50 000 ton kan ingen svensk företagare tänka sig. Det blir för dyrt. U-landet har självt begärt att få fabriken, har man sagt. Det skall vi beakta i högsta grad, men om vi i detta fall har sakkunniga från svensk sida, skall vi väl inte — om projektet inte ser ut att lyckas — underlåta att framhålla att det är dömt att misslyckas. Men det skulle inte vara bra för svensk u-hjälp om vi utan vidare går in i detta projekt trots att vi ser att det kanske är dömt att misslyckas och att resultatet blir ett papper som blir mycket dyrare än om vi t.o.m. skulle skänka papper till Nordvietnam. Det tycker jag inte skulle vara bra för svensk u-hjälp. Man skall väl också undersöka hur de sociala förhållandena kommer att bli i detta område. Vilka är det som nu lever där? Det är en enkel plikt att man från svensk sida gör det. Beträffande själva terminologin, om man talar om återuppbyggnadsarbete eller inte, så menar jag bara att svenska folket skall veta vad det är fråga om. Man kan ju få den känslan att här har legat ett pappersbruk, som har bombats och förstörts, och nu bygger vi upp ett nytt. Man skall klargöra detta. Vi har inte vänt oss mot projektet som sådant, men man skall tala om för svenskarna vad det gäller. Jag tyckte att herr Geijer anlade litet pessimistiska tongångar i början. Sverige är — sade han — ett litet land. Vi betyder litet i alla avseenden. Det är i fråga om skeppsbyggande och kullager m.m. som vi betyder något. Ja, men det är ett gott exempel för andra länder om vi ger 1 procent, för vårt handlande åberopas i många sammanhang. Det har betydelse om vi kan klara dricksvattenförsörjningen i Tanzania, både som exempel för andra länder och för landet självt givetvis. Befolkningen i världen är nu 3,8 miljarder människor, med en ökning på 76 miljoner det senaste året. Det har betydelse vad vi gör i t.ex. familjeplaneringsavseende, även om Sverige är ett litet land.

Onsdagen den Herr talman! Jag vill rätta till ett missförstånd i herr Ullstens tolkning 24 april 1974 av vad jag sade. Jag sade inte att man ej är bunden till köp i Sverige då — det gäller svenskt varubistånd. Det är man naturligtvis, och herr Ullstens Internationellt påpekande var alldeles riktigt. Jag beklagar om jag har uttryckt mig på ett utvecklingssätt som har skapat detta missförstånd. Sedan tog herr Ullsten också upp frågan om den pessimism som han har kunnat utläsa i mitt anförande och att jag har understrukit att Sverige i det här sammanhanget naturligtvis inte betyder så mycket som vi ofta kanske tror i den svenska debatten. Men vi skall ta vårt ansvar, säger herr Ullsten. Jag skulle nog vilja påstå att Sverige har en benägenhet här liksom på andra områden att verkligen ta sitt ansvar. Vi har nog i u-hjälpssammanhang tagit ett större ansvar än vad som har varit vanligt bland i-länderna. Och det skall vi naturligtvis fortsätta med. När herr Ullsten säger att vi inte tagit vårt ansvar förmodar jag att han menar att enprocentsmålet inte har blivit uppfyllt. Jag skulle nog inte vilja hålla med honom om att det är en sådan brist på ansvar från svensk sida att man verkligen kan uttala en anklagelse för vår position i det avseendet.

Men man skall vara på det klara med att uppbyggandet av en industri även kan vara förknippat med andra värden än de rent ekonomiska. Jag gissar att psykologiska och prestigemässiga synpunkter spelar en viss roll, som inte skall underskattas, när ett fattigt land lyckas skaffa sig ett industriföretag. Jag vill säga det som en kommentar både till herr Turesson och till herr Bengtson.

Herr talman! Det svenska varubiståndet innebär alltså inte, säger nu herr Arne Geijer, att man kan köpa varorna var man vill, utan de skall köpas i Sverige. Därmed kvarstår väl också, alldeles oberoende av vad man tycker om bundet bistånd, att detta är en form av bundet bistånd. Den insikten tycktes herr Arne Geijer i varje fall ha haft vid föregående års u-landsdebatt, då han enligt protokollet sade så här i frågan om bundet bistånd: ”Utskottet har i denna fråga skrivit ihop sig som det heter, och man förklarar i utskottets skrivning att varuströmmarna i princip skall vara obundna.” Ja, det är riktigt. I princip har vi den uppfattningen. Men ingen skall tro att det är möjligt att i praktiken hävda den principen samtidigt som man säger ja till införande av varubistånd. Jag tycker att herr Geijers resonemang i 1973 års version är alldeles korrekt. Varubistånd innebär en form av bundet bistånd. Vi har inte sagt att vi under alla förhållanden är emot ett sådant, men vi menar att det skall utgöra en mera begränsad del av det totala anslaget än vad regeringen nu föreslår. Jag tror att det är viktigt, här precis som när det 38 gäller mycket annat av det som det lilla Sverige gör, att vi bibehåller möjligheter att i de internationella sammanhangen hävda principen om det obundna biståndet gentemot de stora biståndsgivarländerna, som för närvarande nästan uteslutande tillämpar bundet bistånd. Om vi inte håller rent framför egen dörr här — avstegen må sedan vara ganska små — försvårar vi våra möjligheter att driva u-ländernas intressen när det gäller kravet att biståndet skall vara obundet.

Herr talman! Målen för den svenska biståndspolitiken beslutades av riksdagen första gången 1962. I den propositionen — nr 100 — sägs bl.a. att man inte ”kan bortse från de sociala och politiska aspekterna av den ekonomiska utvecklingsprocess som biståndet avses främja”. Det innebär att man utgår ifrån att olika strukturreformer, t.ex. omfördelning av jordinnehav och skatteförändringar, är nödvändiga delar i u-ländernas utvecklingspolitik. Riksdagen fastslog också 1962 att biståndet bör medverka ”till en samhällsutveckling i politiskt demokratisk och socialt utjämnande riktning”. Likaså förklarade riksdagen, att det inte stämmer överens vare sig med det svenska biståndets motiv eller dess mål att det bidrar till att konservera en framstegsfientlig samhällsstruktur. Dessa mål för vår biståndspolitik upprepades nära nog ordagrant i propositionen 101 år 1968. I den sägs att biståndet ”skall bidra till social och ekonomisk utjämning och medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning”. Både 1962 och 1968 framhävdes också i riksdagens beslut, att Sverige genom biståndet skall stödja u-ländernas egna strävanden mot ekonomiskt och politiskt oberoende och därmed främja nationell oavhängighet. Målen för vår svenska biståndspolitik är alltså fastlagda av riksdagen, och de har också under årens lopp varit i stort sett desamma. Jag är nu och här synnerligen angelägen om att starkt betona, att det alltid rått en bred politisk enighet i riksdagen om hur vi från svensk sida skall bedriva samarbetet med de fattiga länderna. Jag utgår ifrån att detta är en enighet som inte är begränsad till riksdagen. I alla händelser är den fast förankrad inom det socialdemokratiska partiet, där den diskuterats ingående och där beslut fattats av partikongresser. Den breda politiska enigheten om biståndet är en styrka, för den ger trygghet för de u-länder som vi samarbetar med. De vet att inriktningen och omfattningen av Sveriges bistånd har en fast förankring i den svenska riksdagen. När jag nu läser utskottets betänkande är jag glad över att kunna konstatera att denna breda enighet består. Denna samstämmighet om målsättningen för biståndet gäller också det förhållandet att det svenska biståndet måste grundas på de önskemål och de värderingar som finns hos mottagarlandets regering och myndigheter. Denna princip fastslogs av riksdagen redan 1962 och har flera gånger senare bekräftats. Sveriges insatser utgör ju bitar av en utvecklings planering som mottagarländerna själva måste svara för. Våra biståndsinsatser blir på det sättet delar av u-ländernas egen utvecklingspolitik. En naturlig följd av denna princip är att vårt biståndssamarbete i hög grad bestäms av de mål som mottagarländerna själva sätter upp för sin utveckling. Något annat är inte möjligt. Sverige kan inte ge bistånd till en utveckling som skulle gå stick i stäv med den utveckling det mottagande landets regering själv syftar till. Vi kan inte heller ställa krav på att en regering skall ändra sin utvecklingspolitik så att den passar just våra mål för samarbetet. Självklart kan inte Sverige ta på sig uppgiften att i direkt utvecklingssamarbete bistå alla fattiga länder. Riksdagen har också bl.a. 1966 beslutat att de svenska biståndsinsatserna skall inriktas på ett fåtal länder. För mig är detta självklart. Lika självklart är det då att vi måste välja de länder som har en egen vilja till utveckling. Denna koppling mellan målsättningen för biståndspolitiken och ländervalet gjordes i statsverkspropositionen 1970. Utrikesutskottet har i år som bilaga till sitt betänkande fogat det avsnitt där de här frågorna behandlades 1970. Jag finner det synnerligen värdefullt att utskottet på detta sätt bekräftat den politiska enigheten om de centrala riktlinjerna för vårt bistånd. Moderata samlingspartiet har i riksdagsarbetet hävdat, att inriktningen av vår biståndspolitik innebär att vi sviker de verkligt fattiga människorna i den tredje världen. Jag vill tillbakavisa det påståendet och dessutom säga, att det är en underlig kritik och att det är en kritik som säkerligen bottnar i okunnighet. Inget annat industriland utformar nämligen så konsekvent som Sverige biståndspolitiken som ett stöd till de fattigaste folkgrupperna. Bl. a. går, som utskottet framhåller, ca 70 procent av vårt direkta bistånd till de mycket fattiga länderna. Det finns inte någon annan större biståndsgivare som så klart inriktat sitt direkta bistånd på de fattigaste länderna. Motsvarande siffra för andra givarländer ligger ibland på hälften, men ofta långt lägre. Även genom våra bidrag till FN:s biståndsorgan stöder Sverige de fattigaste länderna. Våra bidrag till FN-organen är väsentligt större än andra industriländers. Sveriges bidrag lämnas i stor utsträckning till organisationer som liksom Internationella utvecklingsfonden koncentrerar sin verksamhet till de fattigaste länderna. Sverige verkar vidare aktivt för att FN ökar sina insatser i dessa länder. Jag vill med de givna exemplen belysa att det alltså inte möter några svårigheter att förena målsättningen för den svenska biståndspolitiken med inriktningen av det svenska biståndet på de fattigaste länderna och folkgrupperna. Snarare kan man kanske säga att inriktningen på de fattiga länderna är en följd av vår målsättning. Denna politik har kunnat föras med brett stöd från riksdagen, därför att förslag och propåer från högerkanten, som syftat till kommersialisering av det svenska biståndet och till samordning med svenska exportintressen, har avvisats. Det är inte de fattigaste länderna som är de intressanta exportmarknaderna. Boskillnaden mellan bistånd och kommersiella transaktioner har varit en av förutsättningarna för den inriktning på fattiga länder och fattiga folkgrupper som utmärkt det svenska biståndet. Låt mig här också få svara på fru af Ugglas interpellation. Fru af Ugglas har frågat mig om principerna för svensk biståndspolitik. Nr 65 Med den redogörelse för de gällande riktlinjerna för den svenska Onsdagen den biståndspolitiken som jag just lämnat har jag i stor utsträckning redan 24 april 1974 besvarat fru af Ugglas” frågor. Jag fattar mig därför mycket kort när jag nu tar upp de enskilda frågor som ställts. Internationellt Den första frågan gäller vilka principer som bör vara vägledande för = Ufvecklingssamarbete den svenska biståndspolitiken. Mitt svar är att vi bör bibehålla de principer vi har och som jag just redogjort för. Ang. principerna Den andra frågan gäller om de svenska biståndsprojekten i högre grad = för svensk biståndsuppnår sina direkta syften i länder som Nordvietnam, Cuba och Tanzania = politik än i exempelvis Etiopien. Först vill jag påminna om att riksdagen år 1970 konstaterade att den svenska biståndspolitikens målsättningar är möjliga att uppnå i länder med olika politiska och ekonomiska system. Detta uttalande hör till riktlinjerna för den förda politiken. Jag är dock övertygad om att vi i samarbete med regeringar i länder som driver en utvecklingspolitik, präglad av jämlikhetssträvanden, i långt större utsträckning än annars kan vara förvissade om att Sveriges biståndsinsatser kommer de fattiga grupperna till del. Den tredje frågan gäller vilka u-länder som jag anser ha progressiva regimer och som därför skulle vara värda svenskt bistånd. Den svenska regeringen värderar inte andra länders regimer på det sätt som fru af Ugglas frågar om. Därför har jag inte något direkt svar att lämna på den frågan. När det blir aktuellt med utvecklingssamarbete med nya länder kommer prövningen att ske mot bakgrund av de riktlinjer som jag tidigare redovisat och som riksdagen ställt sig bakom. För att återgå till allmänna synpunkter på biståndspolitiken vill jag deklarera att biståndet även i framtiden kommer att utgöra en viktig del av Sveriges politik gentemot u-länderna. Utvecklingen under senare år har dock alltmer klargjort att vi måste vidga biståndspolitiken till att bli en mer än tidigare konsekvent utformad u-landspolitik, något som flera talare har varit inne på här i dag. Biståndspolitiken måste sättas in i en bild, där vårt totala samarbete med u-länderna värderas. Jag instämmer i utskottets uttalande, att det övergripande målet för Sveriges framtida utvecklingsinsatser inte kan uttryckas enbart i en viss procentandel av vår bruttonationalprodukt. I New York pågår just nu FN:s extra generalförsamling, som behandlar världens råvaruoch utvecklingsproblem. Debatten i New York har visat en växande enighet om att det är världens ekonomiska struktur och dess politiska och sociala organisation som bär skulden till det faktum att i dag 70 procent av mänskligheten för sin existens är hänvisad till 30 procent av världens inkomster. Principen om rätten att fritt förfoga över sina naturresurser har varit ett centralt tema i u-ländernas inlägg i debatten. De hävdar att denna princip måste få ett verkligt innehåll så att u-ländernas ekonomiska beroende kan avskaffas. U-länderna har pekat på hur de multinationella företagens verksamhet och de internationella finansinstitutionerna hämmat en sådan utveckling. Från svensk sida har hävdats att internationella organ som ägnar sig åt utvecklingsfinansiering inte får låta sin långivning påverkas av hur ett visst land ställer sig till frågor rörande 41 nationalisering. Sverige har också understrukit att det internationella utvecklingssamarbetet måste demokratiseras genom ett ökat u-landsinflytande över besluten. Regeringen har vid upprepade tillfällen — bl.a. inför FN:s handelsoch utvecklingskonferenser, UNCTAD — haft anledning att granska våra totala ekonomiska relationer till u-länderna och våra möjligheter att tillgodose deras önskemål. Detta förutsätter att vi fortsätter att utveckla och förbättra vår samordning av u-landspolitiken. Redan nu diskuteras också u-ländernas önskemål och krav inför de pågående och förestående FN-konferenserna med berörda departement och myndigheter inom ramen för den s.k. multilaterala samrådsgruppen inom UD. Jag förutser att verksamheten inom denna samrådsgrupp kommer att intensifieras inför de olika konferenserna. Det svenska biståndet har utformats för att stödja u-ländernas egna utvecklingsansträngningar och strävanden efter oberoende. Vad det nu gäller är att sedan enprocentsmålet uppnåtts — precis som utskottet antyder — diskutera hur den svenska u-landspolitiken kan vidareutvecklas. Jag utgår ifrån att vi — om inte förr — kan få en sådan diskussion när biståndspolitiska utredningen lämnat sitt betänkande. Låt mig fortsätta med att ta upp några frågor som ofta förekommer i den allmänna debatten. Det gäller Sveriges stöd till befrielserörelserna, vårt bistånd till katastrofdrabbade länder och vårt bistånd till Vietnam. Situationen i södra Afrika tilldrar sig för var dag ett allt större internationellt intresse. Det största hoppet för folken där, och samtidigt det största hotet mot kolonialpolitiken och mot minoritetsregimerna, är befrielserörelserna. De har tvingats ta till vapen, men de håller nu på att med folkens växande stöd bygga upp de framtida, fria samhällena. Detta deras vardagsarbete, som ofta utförs under extremt svåra förhållanden, uppmärksammas inte internationellt på samma sätt som mer dramatiska krigshändelser. Men det är i detta vardagsarbete, där befrielserörelserna tar ett växande ansvar för människors hälsovård, utbildning och försörjning, som det ökande svenska biståndet kommer till användning. Många är de vittnen som kunnat berätta om hur människor i befriade områden för första gången fått möjlighet att lära sig läsa, fått del av sjukvård och fått uppleva samhörighet. Bäst känner vi denna verksamhet från Guinea-Bissau. Det är också PAIGC som hittills fått huvudparten av det svenska stödet till befrielserörelserna. För budgetåret 1974/75 får PAIGC ett bistånd på 20 miljoner kronor. Därtill vill jag särskilt nämna det växande samarbetet med FRELIMO, som får 15 miljoner kronor budgetåret 1974/75. När det gäller Sveriges katastrofbistånd, så uppmärksammades detta redan i riksdagens utrikesdebatt den 20 mars. Jag noterar framför allt det omfattande stödet från alla partier för regeringsförslaget om en omfattande katastrofreserv. I detta sammanhang vill jag särskilt beröra torkkatastrofen i Västafrika och Etiopien. Den har redan krävt många människoliv, och den har för lång tid framåt försämrat befolkningens levnadsbetingelser i dessa länder. Sverige har hittills bidragit med sammanlagt 33,7 miljoner kronor för katastrofinsatser i Västafrika och Etiopien. Samtidigt som Västafrika fortfarande behöver katastrofhjälp, behövs Nr 65 det mera långsiktiga åtgärder för att åter bygga upp ekonomin och för att Onsdagen den ge den drabbade befolkningen möjlighet att åter försörja sig på eget 24 april 1974 arbete. Sverige saknar erfarenhet av direkt samarbete med de här länderna. Förutom vissa bidrag till FN-organ för utredningar, kurser och = Internationellt planeringsarbete har Sverige, när det gäller långsiktiga insatser, bl.a. av = Ufvecklingssamarbete detta skäl hittills valt att avvakta de förslag till större samlade insatser som förbereds av FN-organ. När ett FN-program väl föreligger kommer Ang. principerna regeringen att i positiv anda pröva hur Sverige skall medverka till mera = för svensk biståndslångsiktiga insatser i området. politik Så till Indokina. Läget i dag — drygt ett år efter Parisavtalet — manar till ett oförminskat engagemang till stöd för dessa folks krav att få bygga upp sina samhällen i fred och oberoende. I Sydvietnam kränks vapenvilan dagligen. De riksdagsledamöter som i början av året besökte PRR-områdena i norra Sydvietnam har skildrat den ofattbara förstörelse som drabbat dessa delar av landet. PRR:s hälsovårdsminister, som för några veckor sedan besökte Sverige, har berättat om den vikt som PRR tillmäter framför allt uppbyggnaden av den förebyggande hälsovården. En del av det svenska biståndet till PRR lämnas för att stödja detta arbete. Regeringen räknar med att biståndet till PRR, som detta budgetår uppgår till 20 miljoner kronor, skall öka till 30 miljoner kronor under budgetåret 1974/75. Nu börjar också den långsiktiga planeringen av återuppbyggnaden i Nordvietnam att ta form. Det är ett arbete som tar sikte på att i första hand återföra landets näringsliv till 1964 års nivå — året innan bombningarna började. Det svenska biståndet inriktas främst på skogsindustrioch hälsosektorerna. Slutliga förhandlingar angående det skogsindustriprojekt, som tidigare har diskuterats här i kammaren, och ett barnsjukhus beräknas kunna inledas inom en nära framtid. Jag kan i det sammanhanget försäkra såväl herr Turesson som herr förste vice talmannen Bengtson och kammarens övriga ledamöter att det finns ett starkt intresse såväl hos DRV ss regering som hos den svenska regeringen och SIDA för att detta projekt skall lyckas, och alla parter är angelägna om att göra allt för det. När premiärminister Pham Van Dong för ett par veckor sedan besökte Sverige diskuterades bl.a. utvecklingssamarbetet. Premiärministern framhöll den vikt man på vietnamesiskt håll tillmäter det svenska biståndet och då i synnerhet de kunskaper som genom det överförs till Nordvietnam. I Laos har det mödosamma arbetet med att bilda en unionsregering nu krönts med framgång. Vi hoppas att inom kort kunna inleda samtal med den nya regeringen i Vientiane om förutsättningarna för biståndsinsatser till förmån för dem som drabbats hårdast av kriget. I Cambodja fortsätter kriget. Endast i begränsad omfattning når humanitärt bistånd fram till krigets offer utanför huvudstaden. Låt mig slutligen något beröra biståndet och den allmänna opinionen. Över 2 miljarder kronor anslås för nästa budgetår till biståndsverksamheten — det är nära 3 procent av statens samlade utgifter. Jag anser att det är mycket viktigt att denna omfattande verksamhet har en djup 43 förankring inte bara i riksdagen och bland en grupp intellektuella utan framför allt ute hos helt vanliga människor. Det kan vara svårt att skapa den förståelsen. Inrikespolitiska problem skapar sin egen opinion. U länderna däremot ligger långt borta, och vi får inte av egen erfarenhet lära känna dem och de problem som finns där. Tidvis har intresset för u-hjälp — eller, som vi kanske föredrar att säga, bistånd — varit förhållandevis stort. Under de senaste åren tycks dock intresset hos den breda allmänheten ha minskat. Det visar bl.a. opinionsundersökningar, och det har jag själv upplevt ute på fackliga och politiska möten. I och för sig tycker jag det är naturligt att intresset för internationella frågor och för andra länders utveckling minskar när vi känner otrygghet och osäkerhet här hemma i Sverige, vilket många människor gjort under de senaste åren med lågkonjunktur, strukturomvandling och nu senast oljekris. Ett minskat intresse är dock inte detsamma som en negativ inställning. Jag vill särskilt inför kammarens ledamöter betona det ansvar som vi politiker har för att se till att inte bristen på intresse nu övergår i en negativ inställning till bistånd. Undersökningar som gjorts visar ett klart samband mellan god kunskap om u-länderna och deras problem och en positiv inställning till biståndet. Information och opinionsbildning kring vår egen och u-ländernas roll i världsekonomin, om utvecklingsproblem och bistånd kan därför bidra till och förstärka de krav från allmänheten som är en oumbärlig grund för verksamheten. De stora ökningarna i årets budget av medel för information om bistånd skall ses mot denna bakgrund. Nu beslutas att sammanlagt 10,75 miljoner kronor skall satsas på u-landsinformation. Av detta belopp går 6 miljoner kronor till den informationsverksamhet och den opinionsbildning som folkrörelserna bedriver. Studieförbund och löntagarorganisationer är de största bidragsmottagarna. Det är angeläget att varje organisation känner fullständig frihet att — i enlighet med de egna intressena — utnyttja de statliga bidragen för att själva utforma sin information och opinionsbildning kring internationella frågor med u-landsanknytning. På så sätt föreställer jag mig att vi kan få en u-landsopinion, förankrad på hållbara motiv. Jag vill likna bidragen till folkrörelsernas information om internationella frågor vid presstödet. Det syftar till att göra en debatt möjlig med många röster, en debatt som inte väjer för att obehagliga sanningar ibland kan komma att föras fram med statliga bidrag. I det här sammanhanget vill jag också säga att den information vi ibland får om u-länderna i sig själv kan medföra ett minskat intresse för biståndsverksamheten. Massmedias intresse koncentreras ofta till de uppseendeväckande händelserna, naturoch svältkatastrofer, statskupper och krig. Det kan emellertid inte undvikas att resultatet av denna information får en negativ effekt för u-landsopinionen. Den bild som på detta sätt manas fram är mörk och hopplös. Den vädjar till medkänsla med hjälplösa offer för övermäktiga krafter, men den ger föga uppmuntran om resultatet av ett ekonomiskt samarbete på sikt, en medkänsla som kan få utlopp i enbart humanitära hjälpinsatser. Det tålmodiga samhälls bygge som äger rum i många av dessa unga stater och befriade områden «Nr 65 och som utgör utgångspunkten för huvuddelen av vårt bistånd ägnas föga Onsdagen den Massmedias bild av u-länderna är inte felaktig. Problemen finns där. —— — — Men bilden måste kompletteras med de framgångar många länder nått i Internationellt kampen mot fattigdomen. utvecklings Herr talman! Till sist vill jag beröra ett par frågor som herr Ullsten ställde direkt till mig. Ang. principerna En av frågorna gällde om enprocentsmålet var ett slutmål eller ett = för svensk biståndsetappmål. Jag har redan i mitt anförande sagt att jag instämmer helt i den = politik uppfattning som utrikesutskottet gett till känna i sitt betänkande. När det gäller den andra frågan — när enprocentsmålet kommer att uppnås — kan jag bara hänvisa till vad som står i statsverkspropositionen och i övrigt informera om att regeringen ännu inte fattat beslut i denna fråga.

Herr talman! Vi har från vår sida flera gånger motionerat om att regeringen borde skaffa sig en biståndsminister, och när vi nu ser en sådan här är vi givetvis mycket tacksamma för det. Jag ber att få hälsa Gertrud Sigurdsen välkommen i detta viktiga arbete. Det finns givetvis mycket i det som Gertrud Sigurdsen sade i sitt anförande som jag kan instämma i. Det kan bero på att hon — såvitt jag förstår — valde att ta upp de tämligen okontroversiella delarna av den biståndspolitiska debatten. Om det som är kontroversiellt i dag, det vi har ställt upprepade frågor om — och det jag antar att också de som lyssnar på den här debatten utanför huset är intresserade av att få veta — fick vi inget besked. När det gäller vad som skall hända med biståndsanslagen efter det att enprocentsmålet har uppnåtts säger fru Sigurdsen att hon ansluter sig till vad utskottet anfört — och eftersom utskottet ingenting säger innebär det att fru Sigurdsen inte heller gett något svar i sak. De formuleringar som finns i utskottsbetänkandet är nämligen, såvitt jag förstår, till intet förpliktande. Har jag fel på den punkten är jag givetvis mycket tacksam om jag blir rättad och ännu mer tacksam om innebörden i den rättelsen är att regeringen har för avsikt att, även efter det att enprocentsmålet har uppnåtts, successivt öka de svenska insatserna. Det finns alla skäl att göra det. Sedan till enprocentsmålet. På sätt och vis skall jag vara tacksam för det svar jag fick. Det var inte ett nej: regeringen överväger fortfarande, håller dörren öppen. Jag har tyckt att det var rimligt att från vår sida ställa det krav vi ställt, att rikta en beställning till regeringen inför den kompletteringsproposition som skall läggas fram. Övriga ledamöter i utskottet har inte velat vara med på det. Nu hoppas jag att det besked fru Sigurdsen ger om att ni inte tagit ställning så småningom skall följas av besked att ni tagit ställning i positiv riktning — dvs. att enprocentsmålet kommer att uppnås. Om inte så sker är det tyvärr ofrånkomligt att vi använder ord som ”svek”. Löften som inte infrias, de sviks. Jag hoppas att det inte skall bli fallet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för det svar på min interpellation som hon just haft vänligheten att lämna. Gladare hade jag naturligtvis som interpellant varit om svaret, som jag i sedvanlig ordning fick i går, hade varit något mer innehållsrikt och inte till betydande del bestått av en hänvisning till ett tal som jag först nu fick höra.

Rent praktiskt har denna nya politiska princip för val av mottagarland inneburit att en växande andel av de svenska biståndsmiljonerna slussas över till sådana nya programländer som Nordvietnam, Cuba och — till helt nyligen — Chile, medan det gamla och otroligt fattiga mottagarlandet Etiopien satts på undantag. Fru Sigurdsen framhåller nu att hon inte kan svara på frågan, vilka u-länder som hon anser har progressiva regimer och som därför skulle vara värda svenskt bistånd. Den svenska regeringen värderar inte andra länders regimer på det sättet. Det låter sig höras, fru Sigurdsen, men hur stämmer det med uttalandet om att ”vi i samarbete med regeringar i länder som driver en utvecklingspolitik präglad av jämlikhetssträvanden i långt större utsträckning än annars kan vara förvissade om att Sveriges biståndsinsatser kommer de fattigaste grupperna till del”? Vilka är dessa regeringar som driver en utvecklingspolitik präglad av jämlikhetssträvanden, fru Sigurdsen? Om fru Sigurdsen inte får ha någon åsikt om den saken, och inte heller regeringen, vem är det då som skall bestämma? Något internationellt facit, där man kan slå upp olika länders jämlikhetsinriktning, finns ju knappast att tillgå. Nej, fru Sigurdsen, verkligheten är den att fru Sigurdsens medarbetare på UD:s u-avdelning ägnar sig åt det som fru Sigurdsen själv inte vill ta ansvaret för, nämligen att värdera olika regimers politiska önskvärdhet. Det är en ganska märklig betygsättning det är fråga om. De s.k. progressiva regimer som anses värda svenskt stöd är med förbluffande regelbundenhet liktydiga med socialistiska diktaturer. Hur är det egentligen med jämlikheten på Cuba, fru Sigurdsen? Enligt Margareta Medris artikel i tidskriften Fackföreningsrörelsen har kubanerna nu medvetet slagit in på vägen mot ökade inkomstklyftor. Här kommer ett citat: ”Helt naturligt har den kubanska fackföreningsrörelsen av i dag ungefär samma arbetsuppgifter som öststaternas fackliga organisationer. — — — Går man omkring på en arbetsplats, ser man här och var små röda vimplar. De utmärker att här finns en elitarbetare, en som lyckats överträffa produktionsnormen. I arbetet tillämpas ”socialistisk tävlan”. Detta är egentligen ett hårt och obarmhärtigt konkurrenssystem som premierar de unga, friska och högproduktiva på de äldres och utslitnas bekostnad.” ”— —— antingen fanns det inga egentliga meningsskiljaktigheter eller också höll de mera oppositionella tyst. Det sistnämnda vore ganska naturligt i ett samhälle där man premieras om «Nr 65 man ER den sanna TevOlU Gör andan. Onsdagen den Regeringens linje, att Sverige i första hand skall samarbeta med länder 24 april 1974 vilkas utvecklingsansträngningar är inriktade på oberoende och på social och ekonomisk rättvisa, förefaller vacker på papperet men blir ganska Internationellt absurd när den skall omsättas i praktiken. Den innebär att en värdering av utvecklingssamarbete ländernas regeringar måste göras. Den innebär att när ett regimskifte inträffar som inte är i svenska ögon gynnsamt skall den svenska hjälpen Ang. principerna upphöra. Den innebär att fattiga människor som tyngs av en dålig för svensk biståndsregering dessutom skall straffas med ett uteblivet internationellt bistånd. = politik Om regeringens nya linje för svensk biståndspolitik skulle genomföras inom all internationell och nationell biståndsgivning skulle klyftorna och ojämlikheten i världen snabbt öka; vi skulle få ett proletariat av u-länder, utomordentligt fattiga men utan bistånd därför att de har olämpliga regimer. Framstegstakten skulle naturligtvis vara desto större i de länder som hade godkända regeringar till vilka allt internationellt bistånd kunde samlas. Nu resonerar man tack och lov inte inom internationellt biståndsarbete — och inte heller på SIDA såvitt jag vet — på samma sätt som på UD:s u-avdelning. FN, Världsbanken och andra internationella och enskilda organisationer menar att biståndsinsatser kan göras effektiva och utvecklingsfrämjande också i u-länder där regimerna lämnar mycket övrigt att önska. Vilka principer bör Sverige då ha för ländervalet? Jo, jag tycker att koalitionsregeringen i Holland arbetar med en bra urvalsprincip. Fru Inga Thorsson har för övrigt hänvisat till den i en tidningsintervju. De holländska kriterierna är följande: för det första landets fattigdom i vid mening, för det andra landets behov av finansiellt bistånd och för det tredje biståndets förutsättningar att stödja en förändring av mottagarlandets samhällsstruktur till folkflertalets bästa. Med de principerna för ländervalet tror jag att vi skulle få den breda uppslutning kring u-hjälpen som såväl fru Sigurdsen som jag önskar. Fru Sigurdsen påstår att moderata samlingspartiet säger att Sverige sviker de verkligt fattiga människorna i tredje världen. Låt mig få fråga fru Sigurdsen: Hjälper vi i dag verkligen de länder och de människor som bäst behöver vårt stöd?
Herr talman! Först ber jag att få beklaga att fru af Ugglas har fått enbart det korta interpellationssvaret; det var meningen att fru af Ugglas samtidigt skulle ha fått de delar av mitt tal som behandlade just principerna för vår biståndspolitik. Fru af Ugglas berörde frågan om vad som är progressiva regimer. Jag försökte förklara att uttrycket progressiva regimer såvitt jag vet inte finns i något statligt tryck från vare sig departementet eller riksdagen. Sedan tycker jag att fru af Ugglas hemfaller något åt den vulgär 47 diskussion som säger att den biståndspolitik som förs här i landet är utformad av UD:s u-avdelning. Jag har försökt förklara i mitt anförande att den biståndspolitik som bedrivs står en stor majoritet av riksdagen bakom. Och riksdagen har också ställt sig bakom valet av de länder som skall få direkt svenskt bistånd. Fru af Ugglas tar upp frågan om Cuba. Hon har läst en del artiklar i bl.a. Fackföreningsrörelsen om den fackliga rörelsens kamp och dess lönepolitik på Cuba. Vad man där är på väg med när det gäller lönepolitiken är att i större utsträckning genomföra prestationslöner. Det borde i så fall göra moderata samlingspartiet mer benäget att ge bistånd till Cuba, eftersom det är ett lönesystem som man i många stycken redan har i kapitalistiska länder — i stor utsträckning också i Sverige. Så ställer fru af Ugglas frågan om hjälpen verkligen går till de fattiga folken. Jag har i dag sagt — och det har även redovisats i utrikesutskottets betänkande — att ungefär 70 procent av det direkta biståndet går till de fattiga folkgrupperna. Dessutom ger vi bistånd via FN:s organ.

Herr talman! Fru Sigurdsen vill inte använda uttrycket ”progressiva regimer”, trots att det används mycket i debatten. Men låt mig då ta hennes eget uttryck ”länder som har en egen vilja till utveckling”. Man kan också fråga fru Sigurdsen: Vilka av de u-länder som vi i dag hjälper har en egen vilja till utveckling som svarar mot våra krav? Är det bara Etiopien som inte har den viljan? Nej, herr talman, det enda objektiva rättesnöre som finns för ländervalet är hjälpbehovet. Låt oss se på ett av de nya mottagarländerna för svenskt bistånd som fru Sigurdsen nämnde i sin replik till mig, Cuba. Enligt färsk statistik är Cubas BNP per invånare så hög som 2 500 kronor — att jämföras med Etiopiens 390 kronor, Indiens 540 kronor och Nordvietnams 490 kronor. Cubas sockerinkomster har mångdubblats under de senaste tolv månaderna. Råsockerpriset har ökat med inte mindre än 158 procent. Cuba får miljarder i bistånd från Sovjetunionen och, herr talman, Cuba anser sig ha råd att självt bedriva biståndsverksamhet, nämligen i Nordvietnam. Är detta i u-landssammanhang välbärgade land ett land dit svenska biståndspengar bör gå, samtidigt som människor bokstavligen svälter ihjäl i andra länder? Och hur är det med det jättelika och riskfyllda skogsindustriprojektet i Nordvietnam? Är det en riktig användning av svenska biståndskronor? Man kan få väldigt mycket utsäde, boskap, skolor och sjukhus för en halv till en miljard svenska biståndskronor. Fru Sigurdsen! Min och många andra människors oro består med den nya inriktningen av svensk biståndspolitik. Försummar vi inte att hjälpa människor i nöd för att få tillfredsställa egna politiska värderingar?
Herr talman! De nya riktlinjer som fru af Ugglas talar om är förmodligen nya för fru af Ugglas, som i år debuterar här i kammaren. Men dessa riktlinjer antogs av en så gott som enhällig riksdag år 1970. När det gäller det svenska biståndet till Cuba vill jag säga att det i fråga Nr 65 om riktlinjerna för vårt länderval inte någonstans har sagts att Onsdagen den fattigdomskriteriet skall vara det enda som styr inriktningen av biståndet. 24 april 1974 Vad som skedde 1970 var att riksdagen godkände regeringens förslag om en förskjutning av biståndet just till de länder vilkas regeringar i sin Internationellt ekonomiska och sociala politik strävar efter att genomföra sådana utvecklingssamarbete strukturförändringar som skapar förutsättningar för en utveckling präglad av ekonomisk och social utjämning. Ang. principerna Dessutom vill jag tillägga att Cuba är ett land som verkligen har ett för svensk biståndsstort behov av utländsk valuta för att man skall kunna genomföra sina = politik utvecklingsprogram. Vad vi stöder när det gäller Cuba är utbildning, sjukvård och prioriterade områden för den kubanska utvecklingen. De erfarenheter vi hittills har av vårt utvecklingssamarbete med Cuba är mycket positiva. Fru af Ugglas sade också några ord om skogsindustriprojektet i Nordvietnam, och hon ifrågasatte om det är en riktig användning av svenska biståndspengar. Om fru af Ugglas hade lyssnat på debatten hade det klart framgått för henne att det är mottagarländernas egna prioriteringar som är avgörande för vår biståndsverksamhet. Vi fastställer en ram för de medel som ges till programländerna, och sedan får dessa ange vilken typ av hjälp de vill ha för dessa pengar. I detta sammanhang har det alltså varit ett uttryckt önskemål från DRV att få hjälp med detta projekt och även andra projekt.

Herr talman! Fru Sigurdsen bekräftade i sitt senaste inlägg att det sker en förskjutning av biståndet till länder vilkas regeringar kan beskrivas på det sätt fru Sigurdsen gjorde. Det görs alltså en värdering. Även om jag är ny i riksdagen har jag under många år läst riksdagsprotokollen och skrivit riksdagsmotioner. Jag vet alltså vilka besvärliga sammanskrivningar som gjorts i utskottet för att i någon mån täcka den verkliga förskjutning som skett av den svenska biståndspolitikens inriktning. Det har varit svåra hoppusslingar för att så att säga få utskottsskrivningarna att täcka verkligheten när det gäller ländervalet. Jag förstår att fru Sigurdsen inte vill hålla med om de påståenden som ligger i mina frågor. Men fru Sigurdsen och jag är helt överens om att intresset för u-hjälpen lämnar en hel del övrigt att önska och att uppskattningen av u-hjälpen hos de svenska skattebetalarna kanske inte är den vi behöver när vi skall fortsätta med den utveckling av den svenska u-hjälpen som så väl behövs i dag. Vi behöver en allmän uppslutning kring den svenska u-hjälpen, och den tror jag att vi bäst får, om medborgarna känner sig övertygade om att vi hjälper där hjälpen bäst behövs.

Herr talman! Biståndsdebatten i dag utmärks främst av att den äger rum i en för förhållandet mellan rika och fattiga länder avgörande situation. Flera omständigheter gör att debatten har en egendomlig karaktär. Den är en mellandebatt i fråga om kvantiteten svenskt bistånd i 49 avvaktan på regeringens kompletteringsproposition. Den äger rum under ett mellanår i fråga om dess kvalitet och inriktning i avvaktan på den biståndspolitiska utredningen. Den äger rum i en tid som jag hoppas kommer att i historiens ljus framstå som en vattendelare mellan en gammal och en ny period i det internationella samarbetet mellan rika och fattiga. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att utrikesutskottet så klart har understrukit den extraordinära situation, i vilken jordens länder och folk just nu befinner sig. I detta läge, i Sverige och i världen, finner jag det föga meningsfullt att använda dyrbara minuter till utläggningar om enprocentsmål, länderinriktning eller andra omdebatterade aspekter av svenskt bistånd. Viktigare är enligt min mening att i denna situation ställa in det svenska biståndet i det större sammanhanget av våra totala relationer med världens fattiga och se det mot bakgrunden av händelseförloppet i världen under den kritiska tid som vi nu lever i, och detta har ju på ett glädjande sätt understrukits av flera talare tidigare här i dag. Jag skulle därför vilja få fört till kammarens protokoll en om än ytterst summarisk bild av hur jag uppfattar denna tid.

Med ”vi” avser jag i detta sammanhang den rika världen med sina koncentrerade resurser av teknologiskt vetande, ekonomisk överlägsenhet och politisk makt. Sedan riksdagen höll sin förra biståndsdebatt 1973 har u-länderna haft anledning att med kraft och skärpa påtala detta förhållande inför världsopinionen i samband med den första översynen av förverkligandet av den internationella biståndsstrategin för FN:s andra utvecklingsårtionde. Strategin var fortfarande enligt deras mening mera en åstundan än en politisk handlingslinje, och satsningen på utvecklingen hade mist sin inneboende kraft.

För det är ju detta det gäller, herr talman, under den som jag alltså tror avgörande period för världens gemensamma framtid som vi nu är inne i. Vad som händer eller inte händer av nyinriktning i de rika ländernas samlade politik gentemot u-länderna under detta och nästa år, det kan komma att avgöra utvecklingen för långa tider framåt i världen. Den pågående särskilda sessionen med Förenta nationernas generalförsamling får härigenom sin historiska betydelse. Visst kommer vi att för långa tider framåt behöva bedriva katastrofhjälp och biståndsverksamhet i mer traditionella former.

Detta innebär, herr talman, krav på en fullständig omställning av vårt eget tänkande och handlande, vår egen livsföring, därför att detta har en direkt effekt på de mänskliga existensvillkoren i den fattiga världen.

Denna öppenhet och beredvillighet kan inte få stanna vid vackra tal, den måste denna gång omsättas i praktisk handling med allt vad detta kommer att innebära av uppgivande av tidigare och nu existerande privilegier och maktpositioner för världens rika minoritet. Detta krav ställs i en tid präglad av energi-, råvaruoch livsmedelskris, som påverkar också de rika länderna. Det brukar sägas att oljekrisen nu är över men att de allvarliga och allt svårare energiproblemen består. Ändå uppträder vi i de rika länderna i dag som om oljeoch bensinbrist aldrig hade förekommit. Finns, kan man fråga sig, över huvud taget i våra länder den nödvändiga insikten om att vi befinner oss i en ny situation med nya krav? Finns här en beredskap att förstå och acceptera att den rika världens fruktansvärda misshushållning med knappa resurser måste avlösas av en sparsamhetsoch varsamhetshushållning om världen i sin helhet inklusive vi själva skall kunna fortleva? Har vi insikt i att de ekonomiska, sociala och mänskliga problemen är globala? FN:s generalsekreterare påtalade vid öppnandet av församlingens särskilda session dessa globala problem: massfattigdomen, befolkningsökningen, livsmedelskrisen, energikrisen, kapprustningarna och världsinflationen. Han valde ett talande och konkret exempel när han erinrade om att under församlingens tre veckor kommer fyra miljoner nya människor att födas till världen. Under samma tre veckor kommer 14 000 miljoner dollar att användas till rustningsutgifter. Förutom allt vad i dessa siffror ligger av faror och fasor i den ständigt pågående kapprustningen symboliserar de ett slöseri och en misshushållning med världens råvarutillgångar som allvarligt försvårar varje ansats, varje ansträngning att få till stånd en vettig, ansvarsmedveten och planmässig världshushållning. Och den skakande disproportionen mellan de totala rustningskostnaderna per år, 220 000 miljoner dollar i avsikt att slå vakt om politiska och militära maktställningar, och den totala offentliga biståndsgivningen, 8 000 miljoner dollar per år, är den kanske allvarligaste anklagelsen mot världens rika länder. Fyra öre i bistånd för varje krona till rustningar, det bedömer jag vara den rika världens moraliska bankruttförklaring. Det finns ett direkt samband mellan vår livsföring, våra värderingar och attityder, vårt agerande och handlande, och de mänskliga existensvillkoren i de fattiga länderna. Och våra bekymmer och klagomål, herr talman, över den nya ekonomiska situationen i världen efter oljekrisen vintern 1974 väger lätt i jämförelse med den ytterligare och jämförelsevis betydligt tyngre börda som den lägger på de redan nu fattigaste och svagaste. Enbart den merkostnad som u-länderna belastas av för att 1974 uppehålla en i och för sig otillräcklig import och konsumtion av olja, livsmedel och konstgödningsämnen uppgår till 15 000 miljoner dollar, dubbelt så mycket, i det närmaste, som den totala offentliga biståndsgivningen på 8 000 miljoner dollar. Och de 30 fattigaste länderna, med 1 000 miljoner människor, en fjärdedel av jordens befolkning, har bedömts i dag behöva 3 000 miljoner dollar enbart för att hålla näsan över vattnet. Var skall de pengarna komma ifrån? På vad sätt kan Sverige medverka? Vad svarar vi Förenta nationernas generalsekreterare när han erinrar om de tolv länder, Bangladesh, Bolivia, Etiopien, Indien, Kenya, Mali, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Uganda och Zaire, som bedöms vara inbegripna i en kamp för liv eller död, och när han kräver ytterligare kraftiga resurser till deras hjälp? Bl. a. herr Ullsten har belyst energikrisens effekt på de fattigaste länderna, med Indien som ett talande och skakande exempel, på ett sätt som inte ger mig något ytterligare att tillägga. Jag vill endast säga några ytterligare ord om världens livsmedelskris, som energiproblemen allvarligt förvärrar, mot den självklara bakgrunden att om inte världens människor kan tillförsäkras trygghet och säkerhet för föda och rent vatten går vi mot världskatastrof och kaos. Allt hänger samman med allt. Brist på energi leder till brist på konstgödningsmedel, producerade genom en energiintensiv teknologi. Brist på konstgödningsmedel leder till brist på livsmedel världen över. Resonemanget kan framställas på detta grovt förenklade sätt eller på ett avsevärt mer sofistikerat sätt. Kvar står att en katastrofsituation är under snabb utveckling. Kan den sakkunniga bedömning av läget som lett till denna slutsats få världens regeringar att handla effektivt och i tid för att förhindra, i bokstavlig mening förhindra, massvälten? Frågan måste ställas därför att den skrämmande långsamhet med vilken insikten om världslivsmedelskrisen ser ut att komma har en oroande likhet med situationen i fråga om energiproblematiken, som många insiktsfulla bedömare såg utveckla sig för flera år sedan. Och här är det, på nuvarande stadium, verkligen i eminent mening fråga om huruvida ett världssamvete existerar eller inte. New York Times framhöll nyligen på ledarplats att ett tunnlands produktion av majs kräver en mängd energi motsvarande 350 liter bensin. Välmående amerikaner kan, skriver tidningen, snart ställas inför valet att förbruka energi på sina motorvägar och i sina luftkonditionerade rum eller att möjliggöra en livsmedelsproduktion för att säkra överlevandet för människomiljonerna i Afrika och Asien. Herr talman! Vi kan här i Sverige lika snart ställas inför motsvarande val. Världens livsmedelsproblem i dag hänger samman med att den fortsatta befolkningsökningen snabbt leder till att så många fler munnar måste mättas varje år — 75 miljoner fler per år för närvarande — och att den fortsatta standardhöjningen i de rika länderna leder till livsvanor och matvanor som för med sig en hårdare förbrukning av vad jorden kan frambringa. Varje kalori kött, mjölk och ägg i födan kräver sju kalorier foder. Innebörden härav är att en genomsnittlig animalieförbrukande rik människa i Nordamerika eller Västeuropa behöver jordbruksresurser i fråga om jord, vatten och gödningsämnen som är fem gånger mer än en genomsnittlig indier, nigerian eller columbian behöver. Vidare: Världen har för sin livsmedelsförsörjning blivit alltmer beroende av den nordamerikanska kontinenten, det enda större område i världen med ett väsentligt exportöverskott. I samband med detta kan man nu konstatera att praktiskt taget all odlingsbar jord i Förenta staterna nu är tagen i bruk, att de totala världsreserverna av livsmedel i form av förråd och ytterligare odlingsbar jord nu uppgår till 8 procent av årskonsumtionen, jämfört med 26 procent i början av 1960-talet. Det tidiga 1970-talets felslagna skördar, den långvariga torkan i jordens monsunområden — kanske, börjar man nu misstänka, i varje fall delvis åstadkommen av människan själv — och den följande skrämmande svälten, som ser ut att sprida sig till nya länder, ligger bakom den allvarliga uttömningen av livsmedelslagren i världen. Och sambandet mellan världens livsmedelsproblem och dess energiproblem blir ännu klarare om man erinrar sig Georg Borgströms bedömning att om hela världen skulle övergå till energiintensivt jordbruk av västerländsk modell skulle jordbrukets andel av den totala energiåtgången stiga till mellan 30 och 40 procent av världens nuvarande energikonto. Hur skall, herr talman, då den hälft av världens nu levande människor, som enligt FN:s jordbruksorgan lider av underoch felnäring, kunna mättas, kvantitativt och kvalitativt? Hur skall vi kunna nyinrikta världens livsmedelsproduktion för att den skall kunna mätta de dubbelt så många människor som kommer att finnas på jorden om 25 år, i slutet av detta århundrade? De frågorna kommer vi att ställas inför på två av FN:s stora konferenser i år, befolkningskonferensen och livsmedelkonferensen. Jag har velat belysa att vi i den rika världen måste se till oss själva, våra egna livsformer, vanor och värderingar och deras samband med de mänskliga existensvillkoren i de fattiga länderna, om vi skall kunna möta u-landsfolkens rättmätiga krav i en ärlig kraftansträngning. Alternativet i den hårda verklighetens värld som vi nu lever i är en utveckling mot kaos och katastrof. Det är min övertygelse — och det har jag, herr talman, ofta gett uttryck åt — att vi går icke i land med detta och våra andra problem, som alltid hårdast drabbar de fattigaste och svagaste, om vi inte grundar vårt agerande på en ny internationalism och en världssolidaritet, inför vilken gamla gränsdragningar mellan människor måste raseras. Vi har inget annat redskap för detta än Förenta nationerna, i alla dess nuvarande ofullkomligheter och svagheter.

Detta ligger bakom min också många gånger redovisade övertygelse att Sverige som aktiv FN-stat bör ägna största möjliga andel av sina totala resurser för internationellt utvecklingssamarbete åt multilaterala insatser genom Förenta nationerna. Förenta nationerna är och måste förbli språkröret för världens underprivilegierade människor och nationer. Men Förenta nationerna skall också slå vakt om mänsklighetens gemensamma intressen gentemot ofta kortoch trångsynta nationella egoismer. Dessa båda uppgifter innebär att Förenta nationerna har att vända sig emot det sätt på vilket världens rika och mäktiga håller vakt kring politiska och ekonomiska maktprivilegier. Herr talman! Också Sverige är en högt privilegierad om än liten nation. Också vi kommer att få göra avkall på åtskilliga av våra privilegier, om vi skall kunna ge vårt bidrag, hur stort eller litet det nu må vara, till att bygga en gemensam trygg framtid. Det är vår skyldighet som politiker att inte bara belysa de frågorna under den årliga biståndsdebatten i riksdagen utan ständigt hålla medvetandet om våra band med världen, dess fattiga och lidande, levande och verksamt bland medborgarna i vårt land.

Herr talman! Trots de ökande anslagen spelar Sverige långt ifrån någon avgörande roll i våra mottagarländer, möjligen med något undantag. Jämför man med de ofantliga behoven ter sig våra ansträngningar tvärtom blygsamma. Detsamma gäller vid jämförelse med u-ländernas egna satsningar. Vi bör nog erinra oss att u-länderna själva svarar för 85 procent av sina totala investeringar, medan bara 15 procent består av resurser utifrån. Vår strävan måste vara att främja den frigörelse som u-länderna vill nå. Sådant bistånd är därför särskilt viktigt som ökar u-ländernas möjligheter att mobilisera sina egna resurser. Men detta synsätt innebär inte att en givare inte kan påverka en mottagare. Tvärtom förutsätter ett effektivt bistånd en dialog mellan givare och mottagare, en kunskapsöverföring och också en viss påverkan, men en påverkan som inte är enkelriktad utan ömsesidig. I dag är det bara en handfull u-länder som inte uppnått formell politisk självständighet. På det ekonomiska området har det emellertid varit svårare att bryta gamla beroendeförhållanden än på det politiska. SIDA har med rätta slagit fast att ”om industriländerna för en inrikespolitik som hämmar importen av u-landsproducerade varor kan de därigenom komma att begränsa u-ländernas möjligheter att skaffa valutaintäkter och minska deras möjligheter att åstadkomma en egen strukturomvandling”. Självfallet ser u-länderna dubbelmoralen när vi ger bistånd med ena handen och med den andra handen stoppar deras produkter vid våra gränser. Vad hjälper det att vi vid S:t Eriksmässan gav Indien exportfrämjande bistånd för att komma in på den svenska marknaden, om regeringen stryper importen med kvoteringsbestämmelser när de indiska skjortorna verkligen börjar få framgång på den svenska marknaden? Biståndet i mera snäv mening är bara en del av våra totala relationer med de fattiga länderna, och det är därför som Sverige måste ha en u-landspolitik och inte bara en biståndspolitik. Den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och miljöpolitiken spelar stor roll. Om u-länderna skall kunna skaffa sig de nödvändiga exportinkomsterna, måste de rika länderna minska sitt tullskydd och uppluckra andra handelsrestriktioner så att u-länderna kan få en marknad för sina produkter. Tänker vi inte om här, kommer mycket av både u-ländernas egna utvecklingsansträngningar och i-ländernas hjälp att få reducerad betydelse. För några år sedan var det många som var hoppfulla när det gällde möjligheterna att övervinna den akuta hungersnöden i u-länderna. De rapporter som i massmedia nu flödar över oss berättar i stället om katastrofer och livsmedelskriser. Katastrofhjälpsbehovet i olika u-länder ser bara ut att öka. Torkan och hungersituationen i Saharas randstater har blivit allt allvarligare, och enbart rapporterna från Etiopien talar i dag om ca 200000 döda i hungerkatastrofens spår och om åtminstone 700 000 som behöver snar hjälp för att överleva. Här måste naturligtvis det internationella samhället ta sitt ansvar både genom kortsiktig omedelbar katastrofhjälp och genom långsiktiga ansträngningar för att ändra de bakomliggande förhållandena. I Etiopien skulle en jordreform vara ett steg i rätt riktning. Där liksom i Sahel-området är problemet inte bara den akuta torkan utan framför allt den allt knappare tillgången på lämplig mark för jordbruk, boskapsskötsel och bosättning och markens allt sämre förmåga till vattenhållning. I princip finns samma problem på den indiska subkontinenten. Man drabbas av en allt knappare jordtillgång på grund av-den markförstöring som följer i både översvämningarnas och den långvariga torkans spår. Detta har också lett till livsmedelsbrist i Indien, Pakistan och Bangladesh. Jag har sagt detta för att understryka vikten av att vår katastrofberedskap förbättras och att katastrofhjälpsdelen av det svenska biståndet ökas. Massiva insatser motiveras av de akuta behoven i Sahel-området och i Etiopien liksom i Sydasien. Samtidigt vet vi att FN-organen inte är rustade för snabba och effektiva katastrofhjälpsinsatser. Hur skall man åstadkomma samordning på internationell nivå? Det är en brännande fråga som kräver ett snabbt svar. ; I den lösning man stannar för bör det frivilliga hjälparbetet ingå som en viktig del. Frivilliga organisationer som Röda korset, Rädda barnen och Lutherhjälpen har allmänhetens förtroende och dessutom en vidsträckt erfarenhet. Ett huvudändamål med biståndet är att fattigdomen skall angripas och att vårt bistånd skall nå de eftersatta grupperna i u-länderna. Det är genom att höja människornas grundläggande standard som man bereder väg för en genomgripande utveckling av samhället i dess helhet. Av detta synsätt följer att vår biståndsverksamhet inte kan baseras på snäva politiska bedömningar av mottagarlandets regim. I statsutskottets utlåtande år 1970, som det här redan har talats om, slogs också fast att ”den svenska biståndspolitikens målsättningar är möjliga att uppnå i länder med olika politiska och ekonomiska system” och att ”en schematisk uppdelning av u-länderna under olika etiketter” är vansklig. Just därför är det följdriktigt att svenskt bistånd skall kunna ges till ett brett spektrum av mottagarländer. Ur biståndssynpunkt är det också en fördel att få erfarenhet från länder med olika politiska förhållanden och ekonomiska system. Mera dogmatiska socialister luftar gärna tankar på att av olika politiska skäl avbryta vårt bistånd till någon av de nuvarande mottagarna. Sådana tankar måste avvisas. Eftersom statsrådet Sigurdsen nyss angav procentsiffror för hur stor andelen länder med olika regimer är i dag vill jag säga att det naturligtvis inte ger några garantier för hur tolkningen kommer att bli framöver när det gäller de nytillkommande länderna. Det är många faktorer som måste vägas in vid val av mottagarland: fattigdomen, behovet av bistånd, vilja till utveckling och förmåga att tillgodogöra sig bistånd, tidigare relationer till Sverige och Sveriges förutsättningar att hjälpa inom de sektorer som prioriteras, storleken på biståndet från andra länder etc. Vi vill från folkpartiets sida göra Lesotho, Swaziland och Sri Lanka till s.k. programländer, och vi vill att biståndsverksamheten i Pakistan och Sudan nu återupptas där den avbröts. Speciellt viktigt anser vi det också vara att stärka afrikanernas självständighetssträvanden i södra Afrika. Därför bör stödet till befrielserörelserna i denna del av världen ökas. Budgetåret 1974/75 skall vi enligt riksdagens löften nå enprocentsmålet. Det betyder att över 1 miljard skall gå till u-hjälp. Alla uppfattade riksdagens beslut 1968 som ett högtidligen uttalat löfte till u-länderna, ett löfte kungjort inför både i-länder och u-länder. Genom att fullfölja det kan vi verka pådrivande på andra länder. Sviker vi det blir vi ett annat slags föredöme. Tyvärr lämnar oss regeringen i ovisshet om huruvida den ämnar stå vid riksdagens utfästelse. För att påminna regeringen om att socialdemokratins utfästelser var mycket klara vill jag erinra kammaren om vad som sades på SAP-kongressen 1967 då denna fråga behandlades. Dåvarande utrikesministern Torsten Nilssons ord föll så här: ”Låt oss säga 1974/75 och lova att vi skall hålla detta löfte.” Finansminister Sträng instämde och slog fast följande i polemik mot dem som ville gå snabbare fram: ”Vad blir resultatet om vi misslyckas? Hela vår satsning, hela vår politik blir svikna löften och beskyllningar för misslyckanden.” Herr talman! Bästa sättet att undgå beskyllningar för svikna löften är naturligtvis att hålla dem. Men vi har ännu inte i denna debatt fått ett besked på den punkten.